Fru talman! Det handlar ju inte om vem som har vilka kontakter och inte heller om vad som har sagts här eller där, utan vad det handlar om är: Vilken är den egentliga avsikten? Vad är det för sorts YTH man skall ha? Jag har nu ställt den frågan till herr Alemyr, och han har gått ut ur kammaren. Jag har ställt frågan till herr Elmstedt, men han har inte använt sin replik till att besvara den. Nu har herr Elmstedt en replik kvar. Då kan han få sista ordet i en debatt med mig, och då kan han vänligast förklara vad det är för slags YTH man skall ha. Ligger det något i Kopparbergs och andra storbolags förväntningar på YTH, vilka jag har berört med citat ur ett av deras uttalanden? Är det den typen av YTH man skall ha? Det är ett mycket inträngande maktpolitiskt, ideologiskt och undervisningspolitiskt problem. Kan det inte vara värt att ägna det problemet en treminutersreplik, herr Elmstedt, i stället för att ständigt undvika huvudfrågan genom att tala om andra saker?

Fru talman! Utbildningen vid dagens universitet och högskolor skiljer sig i många avseenden från de utbildningsförhållanden som rådde vid tillsättandet av 1968 års utbildningsutredning. Under de gångna åren har en stark tillströmning vänt till vikande nyinskrivning av studerande. Medelåldern på de nyinskrivna har stigit och utgjort ett bevis för att universiteten och högskolorna fyller ett behov för nya grupper av studerande. Samtidigt har en allt mindre andel av dem som studerar för avsikt att skaffa sig en avslutad utbildning. Allt färre gör det också. Det i sin tur innebär att en studerande tillbringar kortare tid vid uni versitetet eller högskolan och därmed medverkar till att totalantalet inskrivna ytterligare sjunker. För att möta den vikande beläggningen, särskilt märkbar vid universitetsfilialerna, har nya utbildningskurser kommit till stånd; yrkesinriktade kurser och kurser med allmäninformation som huvudsyfte varvas i kurskatalogerna med traditionella, linjetillhörande kurser, vilkas samband med PUKAS-systemets införande många gånger kan te sig diffust. Fru talman! Jag har med det velat visa den inneboende dynamik som finns hos den högre utbildningen, den självverkande kraft som i högre grad än riksdagen har medverkat till att den sista stora högskolereformen före dagens, PUKAS-systemet, överlevt sig själv. Man blir därför kanske litet orolig när man hör utbildningsministern med sådan kraft hävda kravet på en ny utbildningsstrategi, orolig därför att risk finns att en sådan utifrån kommande strategi kan ta död på den dynamik som nödvändigtvis måste finnas hos våra universitet och högskolor. Den återkommande utbildningen är något utomordentligt värdefullt, och det har visat sig genom att den upptar en allt större del av platserna vid våra universitet och högskolor. Det är universitetens uppgift att öppna sina dörrar för nya kategorier studerande, men det är inte universitetens uppgift att styra inriktningen av den fortsatta färden och inte heller att stänga dörren för andra kategorier. Under de år som gått sedan U 68 påbörjade sitt arbete har viss kritik framförts — det sade också utbildningsministern i sitt inledningsanförande — mot att reformeringen av den högre utbildningen i alltför hög grad kommit att beröra organisatoriska frågor, medan innehållet i utbildningen inte tillräckligt har diskuterats. Genom den konstruktion som den nya högskolan nu får är det tydligt att frågan om olika linjers innehåll och utformning i allt högre grad kommer att bli en lokal angelägenhet. Jag tycker att det är en utomordentligt värdefull utveckling. Den lokala utformningen när det gäller kursernas uppläggning och deras innehåll skall emellertid kombineras med central antagning. Genom nya antagningsbestämmelser och nya behörighetsnormer kommer helt andra regler än nu att gälla inte bara för högskolan i stort utan också för studier av specifikt slag. Från moderata samlingspartiets sida har vi länge verkat för att kravet på kvalitet i den högre utbildningen liksom i all annan utbildning inte får åsidosättas. Vissa förändringar gör sig dock gällande nu när universitet och högskolor inte längre, som de gjorde förr i tiden, bara utbildar personer för de högsta befattningarna i samhället utan också syftar till att utbilda folk med en lång rad mer vanliga arbetsuppgifter. Då är det givetvis självklart att de krav som tidigare ställts på de högskoleutbildade kan och bör modifieras. I den meningen kan hävdas att en kvantitativ expansion kan vara kvalitetshöjande även om den genomsnittliga standarden hos de utbildade sjunker. Å andra sidan kan det vara farligt att driva detta resonemang alltför långt. I förlitan på denna allmänna kvalitetshöjning finns det i många fall en tendens att bortse från att många yrken faktiskt kräver oförändrad och förbättrad utbildningsstandard av varje yrkesutövare i takt med att teknik och vetenskap utvecklas. Den högre utbildningen har alltid haft flera olika mål. Den har varit direkt yrkesförberedande; utbildning av präster, jurister, läkare och liknande har en gammal tradition. Men universiteten har också av tradition en annan uppgift, nämligen att ge en allmän utbildning, låt oss kalla det bildning. Man studerade för att utveckla sin personlighet, för att vidga sin horisont. Och den typen av utbildning är för den nya högskolan i många fall fördold. Ändå vill jag understryka att det fortfarande finns studerande, kanske vagt yrkesinriktade men med stor vetgirighet, på vilka denna form av studier fortfarande är applicerbar och vilka den nya högskolan inte får utestänga från studier. Universitetens andra uppgift är att utgöra grund för vårt vetande om tillvaron, alltså inte bara träningsläger för vissa yrkesuppgifter. Där kommer också kravet in på den fria forskningens absoluta rättighet att hävda sitt oberoende vid universitet och högskolor och att även få ett nära samband med den grundläggande utbildningen. Det är ett samband som jag tycker fint kommer till uttryck i den proposition vi i dag diskuterar. Vilka skall nu ha rätt att studera vid denna vår nya högskola? Svaret är i princip att alla är kallade men färre blir utvalda. Åtminstone gäller det såväl dem som i framtiden önskar en högt eftertraktad utbildning med många möjligheter till kontakt med utveckling och forskning som dem som önskar studera vid speciella läroanstalter där de nya reglerna för totaldimensionering kan utgöra ett hinder. Men låt oss betrakta förkunskaperna hos dem som skall studera vid våra nya högskolor och universitet. De spelar naturligtvis en betydelsefull roll vad det gäller de studerandes möjlighet att tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds vid universitet och högskolor. Jag skulle gärna vilja säga att en förklaring till den svenska skolans, i förhållande till de stora satsningarna, medelmåttiga resultat är säkert vårt utbildningssystems organisation. Hela vårt utbildningssystem, från grundskola till universitet och högskola, bygger på att man kontrollerar undervisningsutbudet i stället för inlärningseffekten. Det gäller också en stor del av vår pedagogiska forskning. Detta skulle kanske fungera mer rationellt om de studerande vore, som någon sagt, en homogen massa som formas till olika för arbetsmarknaden lämpade profiler genom att pressas fram genom linjesystemets likformiga kanaler. Men de kommer ut olika även om de pressas igenom i samma takt och i samma system, eftersom vad de lärt sig beror på förkunskaper, erfarenheter och kynne. Risken finns emellertid att vår högskoleorganisation går samma utveckling till mötes som grundskola och gymnasium. Den studerande förutsättes få den kunskap som högskolan ger honom. I stället måste vi få en utveckling som syftar till att de studerande själva söker och aktivt hämtar sin kunskap, ett förhållande som naturligtvis också ställer krav på högskolan som säte för och vaktare av den fria forskningen. Det har från utbildningsministerns och de socialdemokratiska utskottsrepresentanternas sida hävdats att man genom att förändra behörighetsreglerna kommer att ernå mycket stora vinster vad det gäller att öppna högskolan för nya grupper av studerande. Här talades förut om risken att bygga luftslott och nackdelen när de rasar. Jag tror att det är farligt att alltför mycket förlita sig på att enbart en förändring av antagningsbestämmelser eller behörighetsregler skulle medverka till att öppna högskolan för nya grupper. Därigenom underlåter man nämligen de utomordentligt mycket viktigare åtgärder som måste sättas in på förskole-, grundskoleoch gymnasiestadiet för de blivande högskolestuderandena. Vi måste sträva efter en utjämning och en vidare inriktning på högre studier hos barn från olika sociala miljöer på ett mycket tidigt åldersstadium. Det går inte att bara tro att när de är 25 år kan man få in dem på högskoleutbildning. Det gäller att skapa attityder långt tidigare än vad som kommer fram i propositionen. Det är bl.a. den uppfattningen som legat till grund för moderata samlingspartiets representanters ställningstagande när det gäller utformningen av behörighetsregler och även synpunkter på urvalsbestämmelserna för den nya högskolan. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts med redan nu gällande behörighetsregler måste det, som vi ser det, betecknas som ett allvarligt misstag att den allmänna behörigheten uteslutande skall bygga på genomgång av tvååriga linjer, vilka undantagslöst skall föra fram till en förkunskapsstandard som trots allt ligger avsevärt lägre än den som krävs i dag. Härigenom kommer högskolans möjligheter att upprätthålla en tillfredsställande kvalitet i utbildningen att försvåras. Om inte studietiderna inom högskolans utbildningslinjer skall förlängas, måste följden ofrånkomligen bli sämre utbildningsresultat, i synnerhet för dem som börjar högskolestudierna med den lägsta formen av behörighet. Dessutom kommer antagligen detta nya behörighetssystem att lämna fältet fritt för taktiska linjeval i gymnasieskolan. Den som vill vara säker på att erhålla ett högt slutbetyg, som sedan ligger till grund för all antagning till högskoleutbildning, kan välja den enklaste formen av tvåårig linje, där kraven på studieprestationer är mycket måttliga och möjligheterna att få ett högt betyg därmed mycket större. Därefter kan man behörighetskomplettera erforderliga ämnen. De riktlinjer för antagningssystemet som utformas i propositionen måste därmed sannolikt medföra att de treåriga linjerna i hög grad minskar i attraktivitet, och det är kanske en del av bakgrunden till att ett enigt utbildningsutskott har gått emot propositionen i syfte att främja en ökad antagning på dessa treåriga gymnasielinjer. Den fördel som ligger i att de treåriga linjernas kurser ofta ger fullständig behörighet till en rad utbildningar utan komplettering motvägs av att det är betydligt svårare — det är det redan i dag — att där uppnå höga betyg. Vi tycker därför att det är angeläget att de särskilda behörighetskraven ges en sådan utformning att de treåriga linjerna även i fortsättningen blir det naturligaste och fördelaktigaste alternativet för den som avser att gå vidare till högre utbildning. Därmed kräver vi inte ovillkorligen och önskar inte heller att man skall gå direkt till den högre utbildningen efter den treåriga gymnasieskolan. När det gäller dem som gått den tvååriga gymnasieskolan är det vidare erforderligt att de behörighetskompletterande ämnena får räknas in i den sökandes poängsumma och således meritvärderas på samma sätt som Övriga betyg. Herr Nordstrandh och jag har i olika reservationer framfört uppfattningar som skiljer sig från utskottsmajoritetens i vad gäller behörighet för tillträde till högskoleutbildning. I reservationen 7 tar vi upp frågan om allmän behörighet till utbildningslinje och för bl.a. fram synpunkten att för sådan behörighet bör krävas dokumenterade kunskaper i svenska och engelska. I reservationen 8 begär vi också att treårig kurs i svenska och engelska skall ligga till grund för särskild behörighet till utbildning vid vad som i dag traditionellt benämns högskolor och universitet i de fall den studerande inte har avgångsbetyg från treårig kurs i gymnasiet. Över huvud taget är det nödvändigt att betona vikten av att de studerande har goda kunskaper i svenska och engelska. Det behövs kunskaper i svenska därför att all högre utbildning innefattar moment som kräver att den studerande redogör för olika företeelser, och sådana redogörelser måste vanligtvis göras muntligen eller skriftligen. Saknar man förmåga att klart uttrycka sig i tal och skrift, försvåras själva studiearbetet, och den studerande kan lätt känna sig lurad genom att ha förespeglats möjligheter att genomföra studierna med otillräckliga förkunskaper. Vi vill också här peka på kravet på en tillräckligt god kunskap i engelska. Naturligtvis kan någon invända att eftersom en stor del av den traditionella högskoleutbildningen i framtiden kommer att bedrivas i form av enstaka kurser är det ett alltför hårt krav att de som genomgår sådana kurser skall ha en treårig gymnasieutbildning i engelska bakom sig.

Det kommer i praktiken att bli omöjligt att upprätthålla kravet på engelsk kurslitteratur. Denna konsekvens står i strid med vad chefen för utbildningsdepartementet i propositionen 84 år 1972 anförde som motiv för krav på engelska som allmänt behörighetsvillkor. Utbildningsministern sade där: ”En genomgång av utbildningvägarna inom högskoleväsendet visar, att det är ytterst få linjer, där det inte ställs krav på förmågan att läsa engelskspråkig text. I ett land, som utgör ett litet språkområde, är det också ofrånkomligt, att man inom den högre utbildningen i det stora flertalet fall måste använda litteratur på främmande språk. Det är vidare önskvärt att de studerande kan följa aktuell internationell debatt i t.ex. tidskrifter inom det egna området. Även för den yrkesutövning, för vilken studierna är en förberedelse, är det i en tid av ökande internationella kontakter av stor vikt att ha goda kunskaper i engelska.” Ett införande av litteraturlistor med uteslutande svensk kurslitteratur är inte förenligt med det citerade departementschefsuttalandet. Genom att på olika sätt diskutera behörighetskrav framgår tydligt de svårigheter som är förknippade med fastställande av vissa definierade kurser, eftersom dessa aldrig motsvaras av klart definierbara kunskaper. Herr Nordstrandh och jag har i utskottsarbetet velat hävda att vi måste få ett helt nytt behörighetssystem, en reform för systemet för urval till högskolan som är helt och hållet oberoende av på vilket sätt den studerande har tillägnat sig sina förkunskaper. Då slipper man vad man i dag har och vad man också har genom det system som föreslås i propositionen, t.ex. regler för allmän och särskild behörighet, regler för motsvarandebedömningar, regler för meritvärdering av olika betyg, regler för betygsomräkning, regler för användning av olika meritvärderingsgrunder, regler för kvotgruppernas inbördes storlek, regler för rangordning OSV. Enligt vårt förslag skulle den studerande kunna dokumentera sin lämplighet för högskolestudier i allmänhet och vad gäller särskild behörighet genom någon form av test. Det systemet skulle innebära att betyg i så fall ersattes med test. I stället för att knyta kompetensbeviset till genomgången undervisning knyts det till det krav på kunskaper som den kommande kursen ställer. Testet kan ges när som helst och till vem som helst vare sig han genomgått någon gymnasial skola eller inte. Dessutom skulle ett sådant urvalsförfarande ha en utomordentligt god effekt på skolarbetet, något som helt ligger i linje med vad herr Zachrisson sade i sitt inledningsanförande. Lärarna slipper sin kontrollfunktion, och motivationen till skolarbetet blir inte att få bra betyg utan att skaffa sig kunskaper, två inte alltid helt kongruenta önskemål. Vi har, fru talman, tagit upp dessa frågor i reservationen 12. Så också några ord om reservationen 11, där herr Nordstrandh och jag ställer oss mycket skeptiska till könskvotering vid urval till högskolan. Alla tänkbara åtgärder kan jag personligen i och för sig anse vara lämpliga för att fördela olika utbildningslinjer jämnt över könen, allt utom våld. Och könskvotering är våld i den betydelsen att man gör intrång i den enskildes egen kompetens genom att man ger företräde resp. motsatsen enligt andra bedömningsgrunder än de rent meritmässiga. Jag vill här gärna erinra om att vi i dag har en viss kvotering när det gäller antagning till förskollärarutbildning. Vi har det inte när det gäller antagning till sjukvårdareller sjukskötarutbildning, och vad gäller dessa utbildningsområden har antalet män — det har jag klart för mig — ökat i lika hög grad som när det gäller förskollärarutbildningen, en utveckling som i och för sig är utomordentligt glädjande. Ett genomgående drag i den nya högskoleorganisationen är de vidgade möjligheterna till högskolestudier som jag förut berört. Den försöksverksamhet som hittills har bedrivits med de s.k. 25:S-orna har givit klart positiva resultat, bl.a. beroende på den höga studiemotivation som man finner hos dem som har en flerårig arbetslivserfarenhet och påbörjar högre studier. Men i och med att högskolan totaldimensioneras — man må sedan kalla det totaldimensionering, resursplanering eller något annat — kommer tillträdet inte att vara fritt. Herr Nordstrandh har tidigare redovisat våra synpunkter på denna fråga, och jag skall i stället beröra de antagningsbestämmelser som kommer att gälla för den nya högskolan. Bakgrunden utgörs av ett omfattande utredningsarbete av först kompetensutredningen och sedan kompetenskomittén. Resultaten av detta utredningsarbete har noggrant remissbehandlats, och det är därför minst sagt förvånande att utbildningsministern i sin proposition frångår kompetenskommitténs förslag och i stället lägger fram ett förslag som enligt vår uppfattning innebär en klar försämring. Vi anser att den normala gången är att högskolestudierna följer i någotsånär direkt anslutning till gymnasieutbildningen. Erfarenhet från förvärvsarbete kan utgöra en positiv tillgång för genomförandet av universitetsoch högskolestudier, och allting pekar också på att majoriteten av de studerande har haft någon form av förvärvsarbete. Steget är däremot långt till ett system som så prioriterar erfarenhet från förvärvsarbete att man i vissa fall omöjliggör för den studerande att fortsätta sina högre studier direkt efter gymnasieskolan. Kompetenskommittén hade ju föreslagit att de studerande skulle indelas i en huvudgrupp och en undergrupp inom de olika kvotgrupperna. Undergruppens storlek skulle bestämmas med utgångspunkt i antalet sökande med arbetslivserfarenhet. Om en sökande inte kom in på sina betygspoäng skulle han få lägga till sina arbetslivserfarenhetspoäng och därmed ges en andra chans till inträde. Detta urvalsyrkande framfördes också av centerpartiet i dess partimotion. Men när det gäller reservationen 12 står vi moderater ensamma som reservanter. Den enda förändring som har skett med propositionens förslag är att mån har höjt siffran från 15 till 20 när det gäller angivandet av det procenttal studerande som skall gå till högskolan direkt på sina betygspoäng. Jag kan inte fatta varför den lilla höjningen skulle innebära att centerpartiet i denna fråga frånföll sin partimotion. Vi moderater anser inte att det är riktigt att enbart en femtedel av alla studerande skall tas in på sina betyg utan vi vill i stället ansluta oss, i avvaktan på det allmänna system som jag tidigare redogjort för, till kompetenskommitténs förslag. Däremot har vi på intet sätt motsatt oss den kvotindelning som föreslås i propositionen, och jag tror att det är riktigt att man gör på det här sättet. Till sist, fru talman, vill jag beröra följderna av de antagningsbestämmelser som herr Zachrisson har föreslagit i sin proposition. Många elever i dagens gymnasium är klart deciderade och yrkesinriktade, många är det inte. De som är det kan redan i gymnasiet göra en uppskattning av sina möjligheter i dag att komma in på önskad utbildning. För dem som inte har 5 i snitt eller i övrigt ligger inom 20 procentsgränsen kommer emellertid i framtiden en stor osäkerhet att göra sig gällande. Hur länge skall de behöva förvärvsarbeta innan de kommer in? Kommer det att gå att få jobb? Vilka kommer poängkraven att vara efter viss tids arbetslivserfarenhet? Kommer många andra att resonera på samma sätt som jag och höja sina inträdespoäng genom förvärvsarbete? Lönar det sig att vänta med utbildningen fyra fem år? Är det inte bättre att i stället läsa något annat, där man kan komma in på en gång? Och, herr utbildningsminister, tvivlet kommer att vara störst hos dem som kommer från de mindre studievana miljöerna. Det föreslagna systemet kommer att innebära att av de 80 926 som tas in på hårt spärrade och därmed eftertraktade utbildningslinjer kommer en mycket liten del från studieovana miljöer. En annan effekt blir att andelen flickor på sådana utbildningslinjer drastiskt kommer att minska. Om vi bortser från de 20 96 som kommer in direkt efter gymnasieutbildningen, så är det faktiskt på det sättet att väldigt många flickor efter fem års förvärvsarbete har barn och familj och därmed betydligt svårare att genomföra hårda studier, som det ju i allmänhet är på dessa spärrade utbildningslinjer. Chansen att de vid den åldern söker in till en läkareller veterinärutbildning är relativt liten, jämförd med chansen att de i stället går till en enklare, treårig utbildning vid filosofisk fakultet. Dessutom kommer det redan i 19-årsåldern till stor del att avgöras vilka som kommer att gå vidare till forskarutbildning inom dessa områden. Det är de som tillhör de 20 96 som får påbörja sina högskolestudier redan vid 19 eller 20 års ålder och som alltså kan påbörja forskarutbildningen vid 24 eller 25 års ålder. För de andra kommer det att krävas att de påbörjar en sådan utbildning vid 30 års ålder. Ytterligare en effekt, som jag tycker också skulle ha beaktats, är att de studerande som vi här talar om är i familjebildningsåldern. Om de då förvärvsarbetar och med dagens relativt hyggliga löneläge kan upprätthålla en godtagbar ekonomisk standard, så är det ganska orimligt att begära att de senare i livet skall ansluta sig till det studiemedelssystem som i dag gäller — det nya vuxenstudiestödet kommer ju inte att stå till förfogande för denna kategori. Därmed skulle de kraftigt försämra sina ekonomiska villkor, samtidigt som de måste genomföra sina studier när de har barn och familj. Alla som har studerat samtidigt som de haft barn i familjen vet ju hur svårt det är. Nej, jag tror — och det vill jag gärna ha sagt innan jag slutar — att detta system kommer att medföra en snedrekrytering till de hårt spärrade utbildningslinjerna, men även till övrig högre utbildning, och den snedrekryteringen är både social och könsbetonad. Den enda lilla balsam på såren man kan få i det avseendet är att utskottet klart har sagt ifrån att effekterna av de nya antagningsbestämmelserna skall följas upp noggrant. Detta gör att vi med all säkerhet blir tvungna att återkomma till de här frågorna många gånger, också efter det att organisationskommittéernas förslag är diskuterade här i kammaren. Fru talman! Jag ber att få instämma i de bifallsyrkanden som herr Nordstrandh har framställt.

Fru talman! Jag ber att på detta stadium i debatten få göra några randanmärkningar. Utskottets betänkande tycker jag präglas av en grundlig och realistisk bearbetning av ett mycket komplicerat material — som herr Alemyr uttryckte det. Också de flesta av reservanterna skiljer sig föredömligt från dem som har försökt föra debatten i de enkla och naiva slagordens form. Men det finns ett undantag, och det är kommunistreservationerna av fru Lantz, här torgförda av herr Svensson i Malmö. Kommunisterna anser sig själva vara i besittning av den rena läran. Fru Lantz är emot de härskande och för folkflertalet, och mot kapitalet, teknokratin och de etablerade idéerna, och hon är progressiv. Vi andra är auktoritära, och regeringen går byråkratins och teknokratins ärenden. Fru Lantz företräder demokrati och frihet. Jag tror inte att jag inför kammarens politiskt mycket erfarna ledamöter behöver ta tid med en närmare polemik mot den sortens kommunistiska självrättfärdighet. I likhet med herr Svensson i Malmö står ju också fru Lantz ohyggligt ensam i sina reservationer. Jag vill bara säga att jag uppfattade Jörn Svenssons utfall mot YTH-utbildningen alldeles nyss som en kanske ännu grövre skymf mot yrkesliv och yrkeserfarenhet än man kan finna i en del av de borgerliga resonemangen om behörighet. Jag skall återkomma till den saken. LO och TCO har — på centralt plan och på lokalt plan — deltagit i planeringen av YTH-verksamheten. Det är, som herr Alemyr sade, en länge närd önskan från deras medlemmar att få del av den högre utbildningen. Och så dömer kommunisterna i ett slags självrättfärdighet ut hela den demokratiska, yrkeserfarna arbetargrupp som varit med om att forma förslaget och säger att det inte är någonting värt. Man läser upp ett egendomligt brev från Stora Kopparberg, som om det på något sätt skulle ha med saken att göra. Det resonemanget har naturligtvis ingen tyngd och ingen verklighetsanknytning, men det är genant att det framförs i Sveriges riksdag. Jag är övertygad om att YTH-reformen är ett av de allra viktigaste inslagen i den reform vi diskuterar i dag, därför att den så klart visar vad en ny högskola kan innebära. Den visar att yrkeslivets folk bär med sig in i högskolan den kritiska medvetenhet som fackföreningsrörelsen på andra vägar givit dem och jag tror att den på ett utomordentligt sätt kan befrukta högskolans övriga verksamhet. Herr Nordstrandh är en ambitiös man. Han började långt tillbaka i historien och sade att U 68 kom fel redan från början och gjorde sedan en lång historisk beskrivning av utvecklingen. Jag tycker att U 68 från många synpunkter är ett av de bästa exempel vi haft på länge på en utredning som arbetar på ett vettigt sätt. Det var ett öppet utredningsarbete som bedrevs. Man redovisade både dunkla och öppna motiv på ett utomordentligt föredömligt sätt. Det är möjligt att ovanan att få högskoleproblemen offentligt granskade förklarar mycket av de övertoner som uppstod i debatten. Men debatten har, allteftersom folk läst på och satt sig in i detta mycket komplicerade material, blivit alltmer sansad. Det präglar också debatten här i dag. Till och med herr Molin var i dag riktigt konstruktiv och samarbetsvillig på flera punkter. Jag tycker att det är synd att det inte kom tidigare. Folkpartiet har alltid medverkat i de stora utbildningsreformerna, och det har jag sett som ett väsentligt värde. I dag går folkpartiet på tvärs 1. 0. m. mer på tvärs än moderaterna gör — mot en naturlig uppföljning av våra tidigare utbildningsreformer. Det tycker jag är utomordentligt beklagligt. Vi skall ha en högskola för alla — det har flera talare varit inne på i dag. Men det är klart att om högskolan skall vara öppen måste man också medvetet gå in för en rekryteringsverksamhet som förändrar den snedhet i rekryteringen som vi har i dag. Jag tycker att det hade varit klädsamt om herr Nordstrandh — och f.ö. också herr Molin — erkänt att den sociala snedrekryteringen är värst i den s.k. fria delen. För er är högskolan egendomligt nog fortfarande i hög grad de filosofiska fakulteterna. Jag tror att den nya högskola som vi växer in i är en högskola som kommer att föra in människor naturligt i en vidgad högskoleutbildning på ett helt annat sätt än högskolan gör i dag. I det sammanhanget skulle jag gärna vilja anknyta till vad fru Sundberg talade om. Behörighetssystemet är naturligtvis komplicerat, och det kan beskrivas fruktansvärt komplicerat. Man kan skildra behörighetssystemet ungefär som om man läser upp telefonkatalogen — dvs. det kommer att låta erhört obegripligt, även om det är klart att de enstaka telefonnumren är utomordentligt väsentliga för de människor som behöver dem. På samma sätt är det med behörighetsreglerna. För de människor som söker till de olika utbildningslinjerna och har att välja någon del av de kurser som finns på högskolan är det inte fullt så komplicerat. En kommentar ytterligare till fru Sundberg. Jag har all respekt för resonemanget om nödvändigheten av språkoch kommunikationsfärdigheter men det finns ändå mycket i det fru Sundberg säger som liksom etablerar en gammaldags behörighetssyn, där tyngdpunkten alltför ofta läggs vid den formella behörighet som utbildningen ger. Jag är ganska övertygad om att steget inte alls är så långt som fru Sundberg tror till att yrkeserfarenheten snart kommer att spela en helt ny roll. Yrkeslivet ger erfarenheter som, om de får påverka utbildningen och så småningom även får påverka forskningen, kan leda till helt nya värderingar av vad utbildning och forskning skall innehålla. Jag tror att detta synsätt kommer att på ett avgörande sätt ge realitet åt påståendet, att den högskola vi skall växa in i är en högskola för alla. Till sist vill jag bemöta en punkt — det är i och för sig bara en detalj — som herr Nordstrandh berörde. Han var inne på frågan om sammanläggningen av enheter. Jag skulle vilja ge honom rådet att inte tänka så mycket på hus och inte heller på byråkrati, utan i stället tänka på utbildningens innehåll. Gör man det, tror jag att man upplever samspelet mellan olika högskoleenheter och olika utbildningslinjer på ett helt annat och naturligare sätt.

Fru talman! Vissa personer har ett bättre sifferminne, andra har ett sämre. På samma sätt blir det för många lätt att med nuvarande och kommande behörighetsregler taktiskt räkna ut hur man på bästa sätt skall kunna bereda sig tillträde till de mest eftertraktade utbildningarna. Vad vi har velat med vår antydan om ett helt nytt system är egentligen ett tillmötesgående av, eller åtminstone ett möte med, den uppfattning som utbildningsministern här gav uttryck för, nämligen att vi i dag bygger på ett gammaldags behörighetssystem, där den tidigare utbildningen ligger till grund. Det vore ytterligt önskvärt att vi kunde slippa alla dessa formella kompetenser, som skall vägas mot varandra, rangordnas och definieras, för att i stället skapa ett system som — naturligtvis — bygger på den enskildes förtroende till sina egna möjligheter att klara utbildningen. Detta är också utbildningsministerns uppfattning, sådan den har kommit fram i propositionen. Och samtidigt borde man på utbildningsanstalten i fråga kunna säga: Det här behöver du kunna, i stället för: Det här skall du läsa. Detta är bakgrunden till att herr Nordstrandh och jag fört fram det här i vår reservation. Om vi blickar framåt mot kommande utbildningsreformer när det gäller den högre utbildningen, tror jag att detta kanske trots allt blir nästa stora reform, eftersom vi därigenom skulle få den öppna högskolan, den högskola som är till för alla men som samtidigt som den är till för alla kan bibehålla kravet på kvalitet. Det är detta vi har velat slå vakt om genom dessa jämfört med utbildningsministerns förslag kanske trots allt inte krångligare regler när det gäller tillträdet som vi har fört fram i våra reservationer.
Fru talman! Utbildningsministern säger att U 68-utredningen var ett gott exempel på en utredningsform. I ett avseende medger jag det gärna, och det är i fråga om den öppenhet med vilken man gick till verket med debattskrifter och liknande. Jag beklagar bara att det inte gav den respons som man kanske hade velat ha. Men min kritik gällde sammansättningen av den styrande delen av utredningen och inte detta med öppenheten. På tal om öppenhet: En öppen högskola skall vi ha, sade herr Zachrisson, och det har jag verkligen inte bestritt utan instämmer i det. Men så säger herr Zachrisson att den sociala snedrekryteringen är värst i de nu fria fakulteterna. Det vågar jag inte ha någon bestämd mening om — det är möjligt att det är så. Men blir snedrekryteringen mindre inom det som skall ersätta de fria fakulteterna i den nya högskolan om man använder spärrar eller antagningsbegränsningar av olika slag?

Det är nästan värre än om jag skulle ha tänkt på ett hus som skulle kunna rymma ett så stort antal människor. Jag ser med en rysning framför mig Garnisonen med diverse verk.

Fru talman! Det var litet av examen över utbildningsministerns senaste inlägg — jag hade nästan en känsla av att han tyckte att vi hade förkovrat oss, att han gav oss betyget Icke utan beröm godkänd. Från folkpartiets sida ställer vi oss bakom alla verkliga utbildningsreformer. Vi har därför anslutit oss till förslaget om vidgat tillträde till högskolan. Jag strök under i mitt huvudinlägg att jag tyckte det var en viktig och fruktbar förändring. Däremot är vi inte så förtjusta i administrativa skenreformer som skapar nya organisationsnivåer. Jag tror i varje fall att regionstyrelserna svårligen kan försvaras från jämlikhetssynpunkt. Sedan sade utbildningsministern faktiskt — det kan ha varit en ren felsägning — att den sociala snedrekryteringen skulle vara störst inom den fria sektorn. Jag polemiserar nu mot detta, för så är det inte. Om man jämför humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet, där tillträdet i dag är fritt, med läkarutbildningen kan man konstatera att den sociala snedrekryteringen är väsentligt större inom läkarutbildningen. Det gäller såvitt jag vet även en del andra spärrade fackhögskolor. Jag tror alltså att ett bra sätt att undvika en social snedrekrytering av högskolestuderande är att göra den spärrade sektorn av högskolan så liten som möjligt. Jag vill f. ö. påminna om att folkpartiet har föreslagit flera andra åtgärder som skulle minska den sociala snedrekryteringen, t.ex. en höjning av bidragsdelen i studiemedlen. Det tror jag är en mycket effektivare åtgärd, om vi vill få en jämnare social rekrytering. Men där har vi alltså inte fått något stöd. Folkpartiet har aldrig tvekat att ställa sig bakom åtgärder för att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen, och vi har fört fram ett antal sådana förslag som dess värre har avvisats av riksdagsmajoriteten, bl.a. socialdemokraterna.

Fru talman! Det är riktigt, herr Molin, att mina ord i hastigheten föll så att den sociala snedrekryteringen skulle vara störst på de fria fakulteterna. Detta är inte korrekt. Vad jag avsåg att säga var att det visar sig att de fria fakulteterna icke på något sätt skapat garantier mot den sociala snedrekryteringen. Den s.k. frihet som herr Molin talar för har visat sig inte kunna motverka de tendenser till ökning av snedrekryteringen som ofta blir följden under nedgångsperioder i tillströmningen till högskoleutbildning.

Under sken av och tal om frihet minskar och begränsar ni människornas möjligheter att få utbildning. I själva verket talar ni för en koncentration — och därmed också för en begränsning — av människornas möjligheter att delta i den högre utbildningen till de klassiska prestigeorterna när det gäller högre utbildning. Jag tycker att det är ganska märkligt att ni försvarar en modell — om det nu är en modell —- som visat sig vara ohanterlig när det gäller att värna om en vidgning, socialt och geografiskt, av den högre utbildningen. Dessutom — och det borde herr Molin inte vara alldeles okunnig om — medför ett uteblivande av sådana här planeringsramar och av en vettig fördelning av resurser på de olika enheterna att man skapar en betydande otrygghet för dem som är anställda vid högskolan. Sedan är det säkerligen sant som många säger att det finns andra former att välja för att göra den högre utbildningen mera dynamisk. Jag var i mitt inledningsanförande inne på frågan om distansundervisningen och eteruniversiteten. Jag är glad över herr Nordstrandhs kommentar — och jag tror att herr Molin även var inne på samma sak — i sitt huvudanförande. Ni tog båda på sätt och vis avstånd från er litet hurtfriska reservation där ni säger att vi bör lägga oss till med en engelsk eteruniversitetsmodell. Det är bra att ni modifierat er på den punkten Som jag sade förut är de engelska erfarenheterna av den karaktären att det finns anledning att gå ganska försiktigt fram om man vill försöka kopiera den modellen. Frågan om lokaliseringen av den högre utbildningen spelar naturligtvis en stor roll. Man kan naturligtvis fundera på betydelsen av att utskottet inte har förmått vara lika stramt vid behandlingen av lokaliseringsfrågorna som vid behandlingen av övriga delar av propositionen. Det finns en frestelse att så att säga tala väl om alla. Jag ser utskottets mycket öppna skrivning på de här punkterna som ett program på lång sikt. Det är rimligt att säga att vi redan i dag har betydande svårigheter när det gäller att få ett tillräckligt differentierat utbud på de s.k. filialorterna. Riksdagen har varit överens med regeringen om att särskilda stödåtgärder måste sättas in för att förstärka filialernas ställning. Men hur väl jag än kan förstå att riksdagen vill tillgodose alla orter och önskemål, måste det vara ett förstahandsintresse att bredda utbudet på redan etablerade orter. De nya utbildningar som vi lägger ut måste vara grundade på välmotiverade krav. Mitt alldeles bestämda intryck är att vidgningen av högskolan med helt nya högskoleutbildningar och med de nya utbildningsformer som YTH och annat innebär skapar förutsättningar för en ny lokalisering av högskoleutbildning. Men om man förser sig med en högskolesyn så traditionellt förankrad som den som kanske framför allt moderaterna och folkpartiet har givit uttryck för, är naturligtvis lokaliseringsdiskussionen oroväckande. Därför finns det på den punkten en viss konsekvens i herrar Nordstrandhs och Molins resonemang. Men för oss, som ser denna reform såsom ett vitalt sätt att förändra människors möjligheter när det gäller tillgång till högre utbildning och som vill skapa helt nya högre utbildningsformer, kommer naturligtvis lokaliseringsdiskussionen i ett annat läge.

Fru talman! Vi har inte motsatt oss att man använder någon typ av ramar när det gäller det centrala planeringsarbetet och den centrala resursfördelningen. Vad vi har motsatt oss är att dessa ramar omsätts i intagningsbegränsningar. Jag tycker inte att utbildningsministern är rättvis, när han nu kommer igen och påstår att vi värnar om en socialt exklusiv rekrytering och vill begränsa högskoleutbildningen, eller när han talar om klassiska prestigeorter. Jag har försökt visa att folkpartiet genom en rad åtgärder är berett att vidga tillträdet till högskolorna. Såvitt jag förstår har ingen socialdemokratisk talare kunnat påvisa en enda reell punkt, där vi är emot en utvidgad och mer öppen högskola. Genom att säga nej till totalspärrar, genom en utbyggd studieoch yrkesvägledning och genom effektivare studiesociala åtgärder, som speciellt riktar sig till dem som kommer från studieovana miljöer, är vi verkligen beredda att ta konsekvenserna av vad man kan kalla en vidgad högskola. Det måste ändå vara svårare för dem som är för någon form av spärr att säga att de står för en vidgad högskola. Jag sade i mitt inledningsanförande till utbildningsministern att det naturligtvis ligger någonting i att ert förslag innebär en högskola för alla — men bara för dem som råkar komma in på högskolan, och däri ligger skillnaden mellan er och oss.

Fru talman! Att göra utbildningen tillgänglig för fler människor har varit en stark drivfjäder bakom de många utbildningsreformerna under det senaste decenniet. Deras gemensamma syfte har varit att rasera studiehinder av olika slag och skapa faktiska förutsättningar för människor att skaffa sig den utbildning som de själva vill ha. När vi nu står i begrepp att fullfölja reformarbetet inom ungdomsutbildningen på den högre utbildningens område, måste samma strävanden som tidigare till en demokratisering vara vägledande. Från den synpunkten kan emellertid, som andra talare varit inne på före mig, starka invändningar riktas mot det förslag som vi nu behandlar. I samma ögonblick som man öppnar högskolan genom att vidga behörigheten, stänger man porten genom en totalspärr, som herr Molin tidigare har redovisat. Det kan vi från folkpartiets sida inte acceptera. En öppen högskola, som ger stort utrymme för den enskilde att utforma sin utbildning, ser vi som ett viktigt mål. Efter detta, fru talman, vill jag övergå till att beröra frågan om 1okaliseringen av den högre utbildningen. Den är central när det gäller att ge nya grupper möjlighet att studera vidare. Det gäller t.ex. för de många människor som genom familj och arbete är starkt bundna till en ort. Deras möjligheter att delta i undervisning på högskolenivå är helt beroende av att den ges på eller i närheten av hemorten. Erfarenheterna från tillkomsten av universitetsfilialerna och från den decentraliserade utbildningen visar också att det på många håll finns ett stort och uppdämt utbildningsintresse som kan realiseras först när utbildningsmöjligheter erbjuds på den egna orten. Men erfarenheten visar också en annan sak som är viktig i sammanhanget, nämligen att det uppdämda utbildningsintresset relativt snabbt betas av och att tillströmningen till utbildningen kraftigt avtar efter ett inledningsskede. Det är en av förklaringarna till de svårigheter som universitetsfilialerna brottas med i dag. Utifrån vår önskan om en öppen högskola har det varit naturligt för folkpartiet att uttala sig för att högskoleutbildning av olika slag, kortare yrkesinriktad utbildning, fullständig ämnesutbildning, enstaka kurser i grundläggande universitetsämnen etc. kan erbjudas på många håll i landet. Men, fru talman, en jämnare fördelning av utbildningsmöjligheter kan ske på många olika sätt. Det visar intressanta erfarenheter från andra länder. Etablering av permanenta utbildningsresurser utanför nuvarande universitetsoch filialorter — som är den kungsväg som propositionen och utskottet anvisar — är därvid bara en väg bland flera. Andra sätt är en kraftigt utbyggd decentraliserad undervisning och ett bättre utnyttjande av etermedia för undervisningsändamål, gärna i kombination med studiecirkelarbete och intensivkurser på folkhögskola. Vilken väg eller snarare kombination av vägar man väljer för att åstadkomma en geografisk spridning av högskoleutbildningen är beroende av en rad avvägningar.

Frågan om den framtida lokaliseringen av högskoleutbildningen måste också bedömas utifrån hur det ser ut i dag. Då är det ju så, vilket man kanske ofta glömmer bort, att permanenta resurser för högskoleutbildning i den vidare mening som vi nu använder begreppet finns på ett 30-tal platser i landet, och på ytterligare ett antal orter erbjuds högskoleutbildning i form av decentraliserad universitetsutbildning eller studiecirklar i regi av studieförbund o. d. Bredden i utbudet och utbildningskapaciteten varierar naturligtvis från ort till ort, men kvar står att det redan i dag förekommer högskoleutbildning i betydande omfattning utanför universitetsoch filialorterna. U 68 presenterade ursprungligen ett mycket vidlyftigt utbyggnadsförslag. Det mötte stark och berättigad kritik, och det är bra att de som därefter haft att hantera förslaget försökt vara något mer realistiska. Det gäller både U 68-beredningen, som föreslog en del modifieringar, och utbildningsministern som gått ännu ett par steg i riktning mot större realism. Det är t.ex. viktigt att man i propositionen genom en rad förtydliganden och preciseringar gör klart att det inte är fråga om att bygga upp nya högskoleenheter på ett antal orter eller att förlägga sådan utbildning som i dag ges vid universiteten och deras filialer till nya orter. Jag vill i det sammanhanget särskilt stryka under utbildningsministerns egna ord, att det ”inte är fråga om att bygga ut den traditionella universitetsutbildningen”. Detta uttalande måste vara riktningsgivande för arbetet både i de organisationskommittéer som skall tillsättas och för de regionala organ — samrådsnämnder eller styrelser — som skall ta över efter dem. Därför bör det också upprepas av riksdagen. Fru talman! Det är nu tio år sedan riksdagen beslöt att inrätta universitetsfilialerna. Det skedde till ackompanjemang av stora förhoppningar om att de studerande skulle visa stort intresse för att bedriva sina studier vid dessa orter. Men den bild som vi i dag möter på filialerna är allt annat än positiv. Den minskade tillströmningen till universitet och högskolor har drabbat filialerna hårt. Antalet nyinskrivna har minskat kraftigt under senare år, trots att antalet ämnen och kurser under samma tid ökat betydligt. Resultatet har blivit att man fått svårigheter att få ihop tillräckligt många studerande för att starta och genomföra avsedda kurser, vilket naturligtvis ytterligare minskar filialernas attraktivitet. Man kan därför, fru talman, säga att filialernas situation är näst intill krisartad, och det måste vi ta hänsyn till i våra beslut här i dag. Filialernas problem kan inte mötas med tillfälliga stödaktioner. Det gäller i stället att ta till vara den resurs som de representerar och se till att de utvecklas till fullvärdiga utbildningsalternativ. Med tanke på det prekära läget och gjorda utfästelser och investeringar måste verksamheten på filialorterna ges en ordentlig bredd, innan utbyggnad av nämnvärd omfattning kan ske på andra håll. Det är därför också tillfredsställande att utbildningsministern så klart uttalat att ”befintliga resurser för högskoleutbildning skall utnyttjas effektivt och att investeringar som gjorts för utbildning och forskning inte får äventyras”. Den logiska konsekvensen av detta uttalande är att den fortsatta utbyggnaden av högskoleutbildningen skall planeras så att verksamheten vid nuvarande universitetsfilialer samt universiteten i Umeå och Linköping får ett tillfredsställande underlag innan nylokalisering till andra orter blir aktuell. Med nuvarande studerandetillströmning föreligger tyvärr relativt små förutsättningar för en omfattande utbyggnad på orter utanför universitetsoch filialorterna. Men det är min förhoppning, fru talman, att trenden skall vända och fler människor, och då inte minst vuxna med yrkeserfarenhet, skall upptäcka de möjligheter som den högre utbildningen erbjuder. Och då bör det finnas förutsättningar för en utbyggnad av åtminstone kortare yrkesinriktad högskoleutbildning på orter utanför universitetsoch filialorterna. Härvidlag bör fyra orter — Jönköping, Kalmar, Sundsvall Borlänge - komma i fråga. Utöver dessa orter vill utbildningsministern och än mer utbildningsutskottet peka ut ytterligare ett antal platser som s.k. utbyggnadsorter. Det rör sig i hög grad om ett principbeslut. T. o. m. utbildningsministern medger ju i propositionen att det för dessa orters del inte kan bli fråga om någonting annat än utbildning i form av enstaka kurser, och det finns ju redan på de här orterna. Det är därför något av ett skenbeslut som man vill att riksdagen skall fatta. En annan olycklig konsekvens av ett principbeslut är att man därigenom avskärmar ett antal andra tänkbara orter från att kunna komma i fråga när det under senare hälften av 1980-talet eventuellt kan bli fråga om att riksdagsbeslutet får en mer konkret innebörd. Enligt folkpartiets mening bör därför riksdagen avstå från att namnge andra utbildningsorter än dem som nämnts här tidigare. Det räcker att riksdagen fastslår att en eventuell utbyggnad av högskoleutbildning bör förläggas endast till sådana orter som redan i dag har permanenta resurser för högskoleutbildning. Därmed utesluter man inga av de orter som utbildningsutskottet nämner men inkluderar jämväl en del andra. Till slut, fru talman, vill jag säga några ord om den decentraliserade högskoleutbildningen. Det är min övertygelse att man genom den med litet fantasi och genom att utnyttja de erfarenheter som gjorts utomlands kan nå utomordentligt långt när det gäller att bereda människor utbildningsmöjligheter. Det pågår nu en försöksverksamhet i UKÄ:s regi. Den måste vidgas och fördjupas. Universiteten och de större högskolorna bör också få egna medel att på egen hand driva en sådan verksamhet och finna de former som passar dem bäst. Ett ”eteruniversitet” skulle vara ett viktigt komplement till den decentraliserade utbildningen. Modellen för ett sådant kan vi hämta på så nära håll som i Storbritannien, men systemet har med framgång prövats också i andra länder. Det är en enkel och smidig väg att nå ett stort antal människor och effektivt utnyttja utbildningsresurser av olika slag. Jag hörde tidigare i debatten — i utbildningsministerns första inlägg — att hans kontakter med rektor för Open University i England hade lett honom till den slutsatsen att verksamheten inte gav de resultat han möjligen hade hoppats och att det endast rörde sig om ett 80-tal kurser, om jag uppfattade det rätt. Jag har helt nyligen sett i ett meddelande i tidningen The Observer att man just för året kommer att ha 50 000 studerande vid detta universitet. Det är alltså fem gånger den intagningskapacitet som vi har för alla svenska universitet och högskolor. Jag har svårt att se att det är en kvantitet som man skall negligera eller betrakta som mindre betydelsefull. Jag tycker tvärtom det visar att den utbildningen spelar en mycket stor roll. Låt vara att befolkningsunderlaget är mycket större i England än vad vi kan prestera i Sverige. Det är likväl ett betydande antal studerande i den här utbildningsformen. I en partimotion från folkpartiet har vi närmare skisserat hur ett svenskt eteruniversitet skulle kunna byggas upp, och jag går därför inte närmare in på det här. Men, fru talman, jag vill uttala min fasta förvissning om att ett sådant system skulle vara ett verksamt medel för att erbjuda en vuxenundervisning som annars av resursskäl inte skulle bli allmänt tillgänglig i vårt land. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 23, 24, 25 och 26 av herr Molin i utbildningsutskottets betänkande nr 17.

Fru talman! Att en del av den proposition som vi nu behandlar rör kompetensfrågorna har framgått av flera tidigare inlägg. Det är närmast den delen jag kommer att ta upp i mitt anförande. Jag får då anledning att kommentera reservationerna 7-12. De har med ett enda undantag moderata samlingspartiets ledamöter som undertecknare. Undantaget är reservationen 10, där också folkpartiet har slutit upp. Annars kan man säga att moderaterna i det här avseendet är ganska isolerade politiskt i sin syn på kompetensfrågorna. Det framgår av förteckningen över reservationerna. Men låt mig, fru talman, innan jag går in på de speciella delar som reservationerna berör mycket kort åtminstone antyda bakgrunden till kompetensdelen i propositionen. I november 1965 tillsatte man kompetensutredningen. Den kom med sina förslag 1970. Betänkandena kallades för Vägar till högre utbildning. Där berördes de allmänna behörighetsvillkoren, de särskilda förkunskapskraven samt reglerna för meritvärdering och urval. Utredningens förslag var med avsikt inte detaljerat. Det förutsatte tvärtom fortsatt utredningsarbete, och detta berodde på att utredningen själv tagit initiativ till ett försök vars resultat man ville avvakta. Försöket gällde dels vidgat tillträde till viss universitetsutbildning, vilket började 1969, dels tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet som merit vid urval till socialhögskolorna, och det började 1971. Nä På grundval av kompetensutredningens förslag förelades riksdagen på våren 1972 propositionen 84, som berörts här tidigare. Den innebar i huvudsak principförslag om att allmän behörighet till högskoleutbildning skulle erhållas genom minst tvåårig linje i gymnasieskolan och dessutom vissa kunskapskrav i svenska och engelska motsvarande två årskurser på social linje. Riksdagen biföll propositionen, och den liksom kompetensutredningen förutsatte att utredningsarbetet skulle fortsätta. Det upp drogs åt kompetenskommittén att ta hand om detta. Den tillsattes på sommaren 1972 och var klar två år senare, sommaren 1974. Man kan säga att kommitténs förslag i mycket stark koncentration innebar följande: Den allmänna behörigheten skulle vidgas ytterligare genom att en rad specialkurser i gymnasieskolan och en del annan utbildning utanför gymnasieskolan, t.ex. folkhögskolan, skulle föreslås ge allmän behörighet. De s.k. 25:5-ornas behörighet skulle utsträckas till att gälla all högskoleutbildning. Som särskild behörighet föreslog kommittén i regel tre å fyra ämnen för studier vid olika grupper av utbildningen inom högskolan. Som kvalitetskrav föreslog man medelbetyget 3 för dessa förkunskapsämnen. Kommittén ville också vidga sättet på vilket kunskaperna skulle dokumenteras. De behöver inte dokumenteras enbart genom gymnasiebetyg. Kommittén betonar den reella kompetensen, inte den formella, genom att framhäva de s.k. motsvarandebedömningarnas stora betydelse. Kommittén skiljer också på krav för tillträde till fullständiga utbildningslinjer å ena sidan och krav för tillträde till enstaka kurser å den andra. I det sistnämnda fallet föreslås betydligt friare bedömning, där den sökandes bakgrund, behov och lokala bundenhet skulle betyda mest. Som meriter skulle enligt kommittén kunna räknas inte bara betyg utan också arbetslivserfarenhet och resultat av studielämplighetsprov. Därvid föreslog kommittén att all arbetslivserfarenhet skulle vara meriterande, liksom också bl.a. vård av eget barn i hemmet. Handikappade skulle få förtur till viss utbildning på viss ort efter bedömning från fall till fall. Detta var i kort sammandrag kommitténs förslag. Jag går sedan över till reservationerna 7-12 och tar upp reservationen 7 först. I den hävdar moderaterna att de som får allmän behörighet genom ålder och yrkeserfarenhet har behov av kunskaper i svenska och engelska motsvarande två årskurser på social linje när studier skall bedrivas på utbildningslinje. Reservanterna formulerar sig, tycker jag, precis som om utskottet hade behandlat svenska och engelska på samma sätt, dvs. inte krävt två årskurser på social linje i gymnasieskolan för någotdera av dessa språk. När det gäller svenska är det riktigt. Utskottet anser precis som kompetenskommittén och propositionen att vuxna personer med erfarenhet från yrkesverksamhet får anses ha kunskaper i svenska som ungefär motsvarar två årskurser på social linje i gymnasieskolan. När det däremot gäller engelska anser utskottet liksom kompetenskommittén och även propositionen att två årskurser i engelska på linje i gymnasieskolan skall vara ett allmänt behörighetskrav. Jag tycker det verkar som om reservanterna missförstått utskottet på den punkten. Problemet behandlas i kompetenskommittén, i propositionen och i utskottet under rubriken allmän behörighet. Redan av det borde ha framgått att det är ett allmänt behörighetskrav det gäller. Utskottet säger också att det ankommer på regeringen att besluta för vilka utbildningar det allmänna behörighetskravet skall gälla samt om erforderliga undantag. Reservan ternas önskemål, formulerat som om de föredrar att kravet på engelska skulle uttryckas som ett allmänt behörighetsvillkor angivet av regeringen, är således uppfyllt genom utskottets skrivning på s. 36 i stycket efter det reservanterna ändrat genom sin reservation. Jag förstår egentligen inte varför reservationen omfattar även engelska. Kompetenskommittén, propositionen och utskottets majoritet är eniga i det här avseendet. I och med reservationen 8 går moderatreservanterna över till de särskilda behörighetskraven. Där menar de att betyget 3 i varje särskilt förkunskapsämne skall vara kravet i motsats till kompetenskommittén, propositionen och utskottet som menar att medelvärdet av betygen i de särskilda förkunskapsämnena skall vara minst 3,0. Utskottet anser för sin del att det är en onödig detaljering att ställa krav för varje enskilt förkunskapsämne. Det väsentliga är var kunskapsnivån i alla förkunskapsämnena tillsammans ligger, och därför har förslaget hos KK utformats som ett medelvärde. Moderaterna säger sig i vanliga fall vara motståndare till detaljregleringar, men det gäller tydligen inte när det är fråga om kompetens. Jag tycker liksom utskottet att man låser behörighetskraven alldeles för mycket i detalj genom att kräva ett visst, exakt angivet lägsta betyg i varje ämne. Man gör det ju därigenom svårare för de studerande att få tillträde utan att vinna något väsentligt beträffande kvaliteten på deras förkunskaper. Ett medelvärde garanterar nivån, och det är det väsentliga. Betygen är inte heller, måste man lägga till, så exakta mätinstrument att det finns anledning att låta dem så där i detalj vara avgörande. Jag behöver inte här utveckla det påståendet ytterligare. Kompetenskommitténs princip att hålla isär kravet för studier och krav för det yrke som följer på studierna är inte invändningsfri, säger reservanterna. Nej, man kan fråga sig vad som egentligen är invändningsfritt här i världen. Jag vill påminna om att kompetenskommittén säger så här: Under kompetenskommitténs arbete har också många gånger sådana krav aktualiserats som är viktiga särskilt för den framtida yrkesutövningen. I den mån det är möjligt och meningsfullt att skilja mellan å ena sidan vad den högre utbildningen och å andra sidan vad det efterföljande yrkesarbetet fordrar av grundläggande förkunskaper vill kompetenskommittén hävda att yrkeskrav i första hand skall tillgodoses genom högskoleutbildningen. Vidare säger den: Kompetenskommittén har alltså sökt hålla isär förkunskaper som är nödvändiga för en utbildning från renodlade yrkeskrav och från andra krav och önskemål av mer allmän karaktär. Försöken — jag säger försöken — att hålla isär krav på utbildning och krav för yrkesutövning är desto mer motiverade och önskvärda som man i flera fall inget vet vare sig om det individualyrke eller ens om den bredare yrkesgrupp som följer efter utbildningen. Moderaterna månar ju mycket om att utbildningarna inte skall snävas in för mycket, och i konsekvens med det borde de nu vara glada över kompetenskommitténs bemödanden på den här punkten. Att det sedan inte är en lätt uppgift vet alla vi som har sysslat med kompetensfrågor, men strävan bör ändå vara den som kompetenskommittén har gett uttryck för. Propositionen och utskottsbetänkandet innehåller heller inte någon invändning mot denna strävan. Det led i ett antagningsförfarande som sedan kommer, efter det att både den allmänna och den särskilda behörigheten har fastslagits, är att göra ett urval bland de sökande. Det är inte nödvändigt att påpeka att urval bara behöver göras när antalet sökande till en utbildning är större än det antal platser som står till förfogande. I urvalsavsnittet finns en räcka moderatreservationer, nr 9-12; en av dem, nr 10, stöds också av folkpartiet. Den första och längsta av moderatreservationerna gäller urvalsgrunden arbetslivserfarenhet. Tanken på arbetslivserfarenhet som merit vid urval till högskolestudier fördes fram av kompetensutredningen, och försök startades på initiativ av den utredningen år 1971 vid socialhögskolorna. Kompetenskommittén och nämnden för socionomutbildning gjorde sommaren 1973 en gemensam undersökning av dem som hade börjat på våren 1971 resp. hösten 1971 och alltså hade läst fyra resp. tre terminer. Några tolkbara skillnader i studieresultat mellan dem med och dem utan arbetslivserfarenhet kunde inte registreras för dem med fyra terminers studier. Bland dem som hade tre terminers studier kunde man däremot registrera något lägre medelprestation för dem med arbetslivserfarenhet än för dem utan denna erfarenhet. Vi tittade också på en annan undersökning rörande de 25:5-or som började vid socialhögskolorna 1970 och alltså hade studerat i fem terminer. Den tyder på att de med arbetslivserfarenhet hade större startsvårigheter på grund av studieovana och vissa brister i en del färdighetsämnen men att de kompenserade detta senare under studierna, bl.a. genom ökande studiemotivation. Mot den här bakgrunden och med hänsyn till vad direktiven sade var det ganska självklart för kompetenskommittén att föreslå arbetslivserfarenhet som en merit. De siffermässiga detaljerna i förslaget skall jag inte gå in på här. Jag nöjer mig med att konstatera att förslagen i stort innebär att all arbetslivserfarenhet skulle räknas som merit och att poängen för den skulle adderas till betygspoängen där sådan fanns. Dessutom skulle de med arbetslivserfarenhet garanteras en viss andel platser, liksom de som söker direkt till högskola från gymnasiet på motsvarande sätt skulle garanteras en viss andel platser. Införandet av arbetslivserfarenhet kommer naturligtvis på sikt att ge studerandegrupperna i högskolan inom olika utbildningar en mer varierad sammansättning. Det anser utskottet vara en vinst för högskolan som helhet. Införandet av arbetslivserfarenheten som merit ökar naturligtvis också möjligheterna för de vuxna yrkesarbetande att komma in på högskolan. Moderatreservationen 9 förordar KK:s förslag till utbildningsmodell och ställer detta i motsättning till utskottets förslag, som innebär en form av kompromiss mellan propositionen och kompetenskommitténs förslag. Thorsten Larsson redogjorde i sitt första inlägg en del för detta, och det finns inte mycket mer att tillägga. Olika bedömningar av lättheten att förklara olika modeller, olika bedömningar av modellernas enkelhet, av arbetslivserfarenhetens värde och av värderingen av direkt övergång från gymnasieskolan har lett till förord av olika modell. Eftersom detta med arbetslivserfarenhet som merit över hela högskolan är en nyhet, är det svårt att bestämt uttala sig om den ena modellens effekter jämfört med den andras. Vi kan ju inte göra ett slutgiltigt test eftersom vi inte kan göra experiment i mera strikt mening. Därför kan vi inte heller dra slutsatser om orsakssamband. Det är alltså egentligen inte det modellval som moderaterna gjort som föranleder kommentarer. Visserligen talade fru Sundberg om drastiska skillnader i fråga om följdverkningarna av å ena sidan utskottets modell och å andra sidan moderatreservationens modell. Jag är van vid fru Sundbergs ordvändningar — de är ofta drastiska — så jag drar av litet på fru Sundbergs drastiska skillnader. Då kanske det inte blir så vådligt. Det som förvånar är egentligen pläderingen i moderatreservationen. Utskottets urvalsmodell sägs få långtgående konsekvenser, och så målar man i breda penseldrag en utveckling som kommer att missgynna studerande från studieovana miljöer samt kvinnor. Från mycket bestämda påståenden om den nuvarande arbetsmarknadssituationen kommer moderaterna fram till att arbetslivserfarenhet som merit på det sätt som utskottet föreslår kommer att innebära att en breddning av rekryteringen motverkas, dvs. genom arbetslivserfarenheten som merit krymper rekryteringen socialt sett. Denna förutsägelse är moderaterna ensamma om att göra. Alla de övriga partierna gör den omvända förutsägelsen, nämligen att rekryteringen kommer att breddas socialt sett. Moderaterna för i en del av reservationen det resonemanget att i den nuvarande arbetsmarknadssituationen skulle sådana grupper i samhället som har lätt att skaffa sig kontakter gynnas genom att de lättare kan skaffa sina barn tillgodoräkningsbar arbetslivserfarenhet. Till det är att säga för det första, att i ett samhälle av vår typ med en ganska stor social skiktning har naturligtvis alltid de övre skikten vissa fördelar. Det tror jag inte ens att moderaternas urvalsmodell kan ändra mycket på. För det andra kan sägas att i princip är ju all arbetslivserfarenhet tillgodoräkningsbar. Det minskar de övre skiktens favörer som moderaterna hyser farhågor för. Det hade däremot inte varit fallet, om förslaget inneburit att enbart viss för studierna s.k. särskilt värdefull arbetslivserfarenhet skulle ha meritvärderats. För det tredje — eftersom det är moderaterna jag resonerar med — kan upplysas om att herr Nordstrandh i ett särskilt yttrande i U 68 sagt följande om arbetslivserfarenhet: ”Odefinierad och ospecificerad arbetslivserfarenhet bör inte få tillgodoräknas som förstahandsmerit. Arbetslivserfarenhet bör primärt ha anknytning till den sökta utbildningen.” Om herr Nordstrandhs yttrande hade varit ledstjärnan för kompetenskommittén, propositionen och utskottet, skulle kanske moderaternas farhågor haft mera fog för sig än de har nu. Förutom arbetslivserfarenhet skall ju betyg vara merit — det råder inga delade meningar om det. Både kompetenskommittén, regeringen och utskottet anser att betygens meritvärde skall utgöras av ett medeltal av betygen i avgångsbetyget. Det är huvudregeln, och jag tar inte upp några kompletterande detaljer utom på en enda punkt, där moderata samlingspartiet och folkpartiet har en reservation, nr 10. Den punkten gäller betyg i kompletterande ämnen som är särskilda förkunskapskrav. Enligt kompetenskommittén, propositionen och utskottets förslag skall betyg i dessa kompletterande ämnen inte räknas in i betygsmedelvärdet. Fru Sundberg var inne på det i sitt inlägg och kommenterade det ur sin synvinkel. Jag vill säga följande: Fördelarna med den ståndpunkt vi har intagit är för det första att man undviker att samma person har olika urvalspoäng för olika utbildningar, vilket skulle göra systemet onödigt komplicerat. För det andra förstärker man inte betygshetsen och betygsfixeringen med den här modellen. För det tredje skulle det, om behörighetskompletterande betyg fick räknas i kvotgrupperna 1 och 2, bli en annan behandling av dem som tillhör dessa grupper än av dem som tillhör kvotgrupp 3, som ju inte kan få räkna betyg som meriter, eftersom man där inte har jämförbara avgångsbetyg. Nackdelarna med förslaget i reservationen 10 om att man skulle få räkna in behörighetskompletterade ämnen är att man då skulle återinföra konkurrenskompletteringen. Den har ju funnits en gång men den togs bort, och det var naturligtvis inte utan skäl. Vi vet att den medförde långvariga kompletteringsstudier, vilket gynnade dem som hade goda ekonomiska förhållanden. Kompletteringsstudierna förbättrade egentligen inte heller prognosförmågan särskilt mycket. Differenser inbördes, nämligen mellan personer med höga betyg som är vunna genom konkurrenskomplettering på det tidigare sättet, säger egentligen ganska litet om skillnaderna i förmåga att studera. I reservationen 10 uttalas också farhågor för s.k. taktiska val. Man använder inte uttrycket taktiska val i själva reservationen, men fru Sundberg använde det här i sin plädering, och därför kan väl jag få använda det också. Utskottet säger att om tendenser till taktiskt val skulle iakttas i gymnasieskolan bör det ankomma på regeringen och berörda myndigheter att vidta åtgärder. Utskottet är alltså öppet för de här sakerna. Det kan tilläggas att det inte alltid är så lätt att avgöra vad som är taktiskt val. Det kanske man skall fundera litet över. Över huvud taget kan jag inte, när jag läser reservationen 10, värja mig för tanken att reservanterna understundom blandar ihop berhörighet, meritvärdering och urval. Det fanns ett inslag i fru Sundbergs anförande som gjorde att min misstanke förstärktes litet. Ibland är det inte så lätt att hålla detta isär, men man får inte blanda ihop det när man skall diskutera dessa saker. Det som fordras för att fullgöra en utbildning skall ju ligga i behörighetskraven och inte i en lägre eller högre urvalspoäng. Det är viktigt att slå fast detta, för det är skillnaden mellan behörighet och meritvärdering. Utskottet har för sin del, precis som kompetenskommittén och departementschefen i propositionen, bedömt de samlade fördelarna med att inte räkna behörighetskompletterade ämnen som större än fördelarna med det förslag som nu återfinnes i reservationen 10 och därför kommit till den ståndpunkt som vi redovisat i utskottsbetänkandet. Det finns en moderatreservation också om könskvotering — sådan förekommer bl.a. i förskollärarutbildningen. Det är moderatreservationen 11, i vilken begärs ett uttalande om att könskvotering inte bör få förekomma vid urval av studerande till högskolan. Fru Sundberg uttryckte sig ungefär så, att hon tycker inte om våld, och hon kallar könskvotering för våld. Därför tyckte hon alltså inte om könskvotering. Det är naturligtvis ett sätt att definiera saken ordmässigt, men reellt spelar det ingen roll. Skulle vi kalla könskvotering för våld, så är det en massa saker och ting i samband med utbildning som vi får kalla för våld, och det kanske är att göra litet för stort våld på språket, fru Sundberg. Utskottet har inte heller varit särdeles entusiastiskt inställt till könskvotering. Men om ingenting händer med könsfördelningen inom en viss utbildningssektor och om ingenting annat än könskvotering hjälper mot en könsmässig snedfördelning, så anser i varje fall utskottet att man inte skall vara förhindrad att pröva även det medel som könskvotering innebär. Man kan ju hitta olika medel att försöka komma till rätta med sådana här snedfördelningar. Om nu könskvotering kan vara ett sådant medel bör man inte vara förhindrad att använda det. Nu gäller det också en försöksverksamhet, och utskottet har ingen invändning mot att den fortsätter t. v. Sedan får jag kanske göra det tillägget att det nästan utmanar löjet när man i moderatreservationen 11 förfasar sig över de ynkliga två tiondels poäng med vilka manliga sökande till förskollärarutbildningen får ligga under den meritpoäng som fordras för inträde i varje behörighetsgrupp. Det stora nummer man försöker göra av detta tycker jag inte står i rätt propotion till frågan i övrigt, och därför verkar det nästan löjligt. I moderatreservationen 12 kräver man att det redan nu skall göras en utredning för att förbereda en reform av systemet för intagning till högskolan. Herr Nordstrandh sade att moderaterna inte var nöjda med något av de urvalssystem som presenterats utan ville ha helt nya former - vad han nu menade med det. Och fru Sundberg gick vidare på den linjen sedan, när hon var uppe i talarstolen. Det som bekymrar moderaterna är uppenbarligen att det är så svårt att behandla alla rättvist. Det kan man ju instämma i. Det är svårt att få rättvisa system. Men det allra svåraste är kanske att avgöra vad som är rättvisa. Det kan vara olika för olika personer. Moderaterna vill ha prov för att utröna lämp ligheten. De vill ha prov för den allmänna behörigheten och de vill ha prov för de särskilda lämpligheterna till olika utbildningar. Men jag vet inte om det blir mera rättvist med prov. Man kan ju bara tänka på den provrädsla som finns hos många människor och som är dokumenterad, och man kan fråga om de människorna gör sig själva rättvisa i ett sådant system. Herr Nordstrandh sade att alla bör kunna bedömas på samma sätt och på lika villkor, men vad är det? Sättet och de yttre villkoren kan tyckas vara lika, men det finns ju något bakom de yttre situationerna också. Det kan förefalla vara lika villkor att man får genomgå samma prov, om man som moderaterna inte bryr sig om vad som har legat före i tiden och på vilket sätt vederbörande har skaffat sig kunskaper. Då kan det verka som om man blev bedömd på lika sätt. Men om man ser bakom fasaden kanske systemet med prov inte är att bli bedömd på lika villkor, helt enkelt därför att människor reagerar olika i en provsituation. Sedan räknade fru Sundberg upp en rad detaljer som man skulle slippa om vi tillämpade den provmodell som moderaterna lanserar — men som de inte har närmare preciserat. Jag tror att fru Sundberg bl.a. nämnde att man då skulle slippa att rangordna människor. Men jag frågar mig hur det skall gå till. En rangordning har man ju därför att det finns fler sökande än platser, och det kommer väl att vara förhållandet på vissa utbildningar även i fortsättningen. En rangordning slipper vi väl då inte ifrån. Jag menar alltså att det kanske följer en del detaljer även med moderaternas förslag. Jag vill också framhålla att studielämplighetsprovets växlande öden säger mig att även ett provsystem rymmer stora vanskligheter. Ingen är väl okunnig om de tidvis ganska upprörda diskussioner som förts om studielämplighetsprovet. Utskottet hänvisar f.ö. till de klara uttalanden om fortsatta utvärderingar av behörighetsoch urvalssystemet som gjorts i propositionen och i kompetenskommittén, och utskottet stryker dessutom för egen del under att det är angeläget med en utvärdering och det bör kunna räcka. Sedan kan man inte låta bli att jämföra moderaternas uttalande i deras reservation — där det inte är så noga med hur kunskaperna har inhämtats — med den petighet i detaljer som moderaterna ådagalagt i tidigare reservationer när det gällt betyg och dokumentation. Men det kanske skall bli litet andra och friskare fläktar i framtiden, om moderaterna får denna nya konstruktion av proven genomförd. Vad sedan angår moderatreservationen 15 om betygssystemet finner jag mig inte behöva kommentera den på annat sätt än att hänvisa till utskottets motiv — som också är propositionens — att betygssystemet för högskolan bör tas upp till prövning när arbetet med betygssystemet för underliggande skolformer har avslutats. Dessutom kan man kanske tilllägga att det verkligen är ytterst fina nyansskillnader mellan utskottet och reservationen. Utskottet slår fast att riktpunkten bör vara en tregradig betygsskala, men att det skall finnas möjligheter till variationer. Den skrivningen tycker jag att reservanterna egentligen borde ha varit nöjda med. Därmed har jag behandlat alla de reservationer som berör kompetensfrågorna och skall gå över till ett antal reservationer som är sinsemellan litet olika men som alla har det gemensamt att de berör universitetslektorerna. I reservationen 2 vidhåller moderaterna och vpk att man nu skall besluta om att universitetslektor skall ha rättighet att tjänstgöra i forskning forskarutbildning, och utskottet anser att detta översynsarbete inte bör föregripas. I reservation 3 kräver moderaterna att en parlamentariskt sammansatt utredning om universitetsforskningen tillsätts. Det har utskottet avstyrkt. Reservanterna säger att forskningen inom universitetssektorn i hög grad berörs av den organisation av universitetsoch högskoleutbildning som kommer att gälla sedan ställning tagits till U 68:s förslag. Det är i och för sig riktigt. Men utbildningsministern har tidigare i dag annonserat att forskarutbildningsutredningen skall få tilläggsdirektiv om att ta upp denna fråga. Jag kan därför avstå från att göra ytterligare kommentarer till den reservationen. Jag kan i stället snabbt gå över till reservationen 20. Bakom den står moderata samlingspartiet, folkpartiet och halva centerpartiet — i utskottet, måste jag väl tillägga. Vad centerpartiet i riksdagen som helhet tycker om den här reservationen får vi väl se vid voteringen. Reservanterna anser att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet bör tillmätas lika värde vid tillsättningen av tjänst som universitetslektor. Herr Nordstrandh tillade som en motivering till den ståndpunkten att det var av omtanke om forskningen som man ville att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet skulle tillmätas lika värde. Man skulle kunna vända på det och i stället av omtanke om den pedagogiska aktiviteten vid universiteten instämma i propositionens förord för att pedagogisk skicklighet skall väga tyngst vid tillsättning av tjänst som universitetslektor. Skälet för det är att universitetslektoraten företrädesvis är avsedda för undervisning. Då bör också den pedagogiska skickligheten väga tyngst vid tillsättningen av tjänsterna. Utskottet biträder här förslaget i propositionen. Jag tycker att det är en rimlig men mycket senkommen korrigering man gör när man nu låter pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt inom högskolan än man gjort tidigare. Det är verkligen på tiden. Om man sedan i en framtid får ändrade tjänsteorganisatoriska förhållanden med en utjämning mellan t.ex. professorer och universitetslektorer vad avser både undervisning och forskning, får man väl göra en förnyad prövning av avvägningen mellan dessa befordringsgrunder. Men som det är i dag anser jag att det är vettigt att den pedagogiska skickligheten sätts i främsta rummet när det gäller universitetslektorerna. I reservation 21 slutligen har moderater och folkpartister yrkat att tillsättningsmyndighet för tjänst som universitetslektor liksom hittills skall vara regeringen. I propositionen förordas att univeritetslektorer i framtiden skall tillsättas av UHÄ, och utskottet tillstyrker förslaget i propositionen. Låt mig sedan göra en personlig reflexion om tillsättningsfrågorna. Jag tycker att det över huvud taget har gjorts alldeles för stor affär av tjänstetillsättningarna vid universiteten. Tjänster borde inte tillsättas högre upp än vad som är oundgängligen nödvändigt. Tillsättning av UHÄ borde räcka, tycker jag, för alla högre tjänster vid universiteten. Jag tycker inte att det vore någon skada skedd om så blev fallet i framtiden. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan. på samtliga punkter i betänkande nr 17.

Fru talman! Det är självklart att herr Gustafsson i Barkarby skulle kommentera de till utbildningsutskottets betänkande fogade reservationerna såväl i egenskap av ledamot av U 68 och av kompetenskommittén som i egenskap av socialdemokraternas föredragande och talesman i riksdagen när det gäller U 68-frågorna. Det är svårt för mig att på den korta tid som står till förfogande hinna svara på de frågor som herr Gustafsson i Barkarby ställde. Jag skall därför begränsa mig till ett fåtal av dem, men jag skall använda min tid fullt ut. Jag ber om ursäkt om framställningen därför blir litet hoppande. Det beror på den takt med vilken herr Gustafsson drog frågorna. Det är inte lätt att hinna med att svara på alla. Låt mig först citera exakt vad jag sade när det gäller våldet. Jag sade att könskvotering är våld i den betydelsen att man gör intrång i den enskildes egen kompetens genom att ge företräde resp. motsatsen enligt andra bedömningsgrunder än de rent meritmässiga. Detta är moderata samlingspartiets uppfattning. Det hade varit intressant att få höra hur herr Gustafsson i Barkarby vill kommentera det faktum att ett ökat antal män nu påbörjar sjukvårdaroch sjuksköterskeutbildning. På det området har vi inte någon kvotering, och där ökar antalet manliga personer i minst lika hög grad. Sedan tog herr Gustafsson i Barkarby upp det gamla konkurrenskompletteringsförfarandet och ville med detta jämställa vårt krav på att behörighetskomplettering skall räknas till sitt fulla värde. Då vill jag erinra om att den gamla konkurrenskompletteringen rörde fall där man förbättrade sina redan existerande betyg i ett ämne, medan vår behörighetskomplettering och kravet med anledning av de betygen gäller att man, i de fall då det för särskild behörighet fordras kunskaper eller meriter i ett visst ämne, också skall kunna tillgodoräkna sig de meriterna till deras fulla värde. Vi har föreslagit detta, bl.a. mot bakgrunden av att det kommer att minska de taktiska val som i annat fall kommer att göras i gymnasieskolan.

Därmed garanteras man inträde. Vi anser att detta är fel. Vi vill inte att en sådan taktisk bedömning skall ligga till grund för inträde. Fru talman! Jag är ledsen för att min tid nu är ute. Det hade funnits mycket mer att beröra här.

Fru talman! Eftersom herr Gustafsson i Barkarby så ingående har ägnat sig åt moderatreservationerna, får jag väl säga ett par ord om dem som jag tidigare själv har kommenterat. Det gäller först och främst frågan om universitetslektorernas ställning. Jag vill bara säga att visserligen är universitetslektorstjänsterna företrädesvis avsedda för grundläggande utbildning, och det skall de väl vara även i fortsättningen, så på den punkten är vi ense.

När det gäller universitetsforskningsutredningen hann jag kommentera yrkandet och reservationen redan i mitt inledningsanförande, sedan utbildningsministern sagt att han skall låta ombesörja den önskade utredningen genom tilläggsdirektiv till forskarutbildningsutredningen. Jag noterade detta med tacksamhet, men man vet ju aldrig vad som händer. Därför tycker jag inte att vi tills vidare har anledning att ta tillbaka vårt yrkande, utan det får kvarstå, även om det verkligen skulle bli så, att tilläggsdirektiv med det snaraste kommer att ges till forskarutbildningsutredningen och att denna dessutom kompletteras med representanter för de politiska partier som nu inte är representerade där.
Fru talman! Herr Nordstrandh är nästan notoriskt misstänksam. Han säger att ”man vet aldrig vad som händer”, trots att utbildningsministern har talat om att han avser att ge forskarutbildningsutredningen tilläggsdirektiv. Herr Nordstrandh är som den ståndaktige tennsoldaten — han håller fast vid sitt yrkande trots detta besked. Jag tycker att det är onödigt. Propositionens förslag att vid tillsättning av universitetslektorstjänst den pedagogiska skickligheten skall vara den tyngst vägande befordringsgrunden och därnäst vetenskaplig skicklighet innebär att man rättar till ett tidigare avvita förhållande, då pedagogisk skicklighet nästan inte tillmättes någon betydelse vid tillsättande av tjänster där det framför allt gällde att handha undervisning. Jag tycker att detta förslag balanserar bra med de bestämmelser som gäller vid tillsättande av professorstjänster, där vetenskaplig skicklighet väger tyngst och pedagogisk skicklighet kommer i andra hand. Sedan till fru Sundberg om taktiska ämnesval. Jag tror inte att vi med något system helt kan gardera oss mot sådana taktiska val. Det som garanterar att studerande kan genomföra en utbildning är de särskilda behörigheterna, antingen de studerande har fått dem genom att gå en linje på gymnasiet eller genom att efteråt komplettera sig till den. Har man den särskilda behörigheten har man blivit bedömd som kapabel att klara utbildningen. Om de som på ettdera sättet blivit behöriga sedan har olika bakgrund i fråga om ämneskombinationer eller linjer kan det vara en fördel för den utbildning som de kommer till. Det är i varje fall inte någon nackdel. De faror som moderaterna målar upp som ofrånkomliga om vi inte går på deras förslag tycker jag är högst överdrivna. Jag vidhåller att det viktiga är att man har den särskilda behörigheten. Samhället har gjort den bedömningen att man då är kapabel att genomföra utbildningen.
Fru talman! Notoriskt misstänksam eller inte, men jag har faktiskt en färsk erfarenhet när det gäller direktivskrivning. Utbildningsutskottet och riksdagen beställde tilläggsdirektiv till en utredning, forskarrådsutredningen, innebärande att den också skulle utreda och komma med förslag till organisation av framtidsforskningen. Direktiven blev inte riktigt så som vi, åtminstone från borgerligt håll, hade menat att de skulle bli. Det blev alltså inte ett ovillkorligt åläggande för utredningen att ta upp frågan — den skulle överväga om den kunde göra det, som det står i direktiven. Jag kan därför inte känna mig säker på vad som kommer att ske förrän direktiven har kommit i fråga om detta nya som skall utredas. Det är därför som vår reservation får kvarstå.
Fru talman! Vad som föranlett en stor del av herr Nordstrandhs och mina reservationer är just att frågor om behörighet, meritvärdering, antagningsbestämmelser osv. har blivit så mycket mer betydande i och med det förslag till totaldimensionering av den nya högskolan som riksdagen med centerpartiets hjälp kommer att anta. Endast 20 96 av dem som söker högre utbildning kommer att antas på enbart betyg. Det är det som gör att frågan om betyg får så starkt ökad aktualitet. Ingenting hade vi hellre sett än att vi hade sluppit totaldimensioneringen och att tillträdet till majoriteten av utbildningarna hade varit fritt. Jag är helt medveten om att i ett sådant fall hade betydelsen av sådana här regler varit mindre. Jag vill emellertid hålla med herr Gustafsson i Barkarby om att om de studerande har olika bakgrund och olika referensramar är detta inte till någon nackdel — tvärtom är det säkert många gånger till fördel. Men vad man måste ha rätt att begära är att de studerande har samma möjlighet att genomföra studierna och att inte behörighetskraven utformas så att skillnaden i de reella möjligheterna att studera blir olika. På det sättet skapas en orättvisa mellan de studerande sinsemellan, som vi inte tycker är önskvärd och som vi anser att det bör finnas förutsättningar att utjämna före tillträdet till de högre studierna.
Fru talman! Fru Sundberg säger att man vill garantera att de studerande har samma möjlighet att genomföra studierna. Som jag sade i mitt förra anförande garanteras detta genom de särskilda behörighetskraven. Sedan kan de studerande som fått särskild behörighet — oavsett på vilket sätt det skett, vare sig de kompletterat sina studier eller gått den vanliga konventionella vägen på en linje i gymnasieskolan — ha olika ämneskombinationer eller olika meritpoäng. Men det säger ingenting om deras möjlighet att genomföra studierna. Samhället har därför konstruerat studiesystemet på det sättet att det är de särskilda behörighetskraven som är garantin för att de studerande kan genomföra studierna. Garantin ligger i att de har samma särskilda behörighet, oavsett på vilket sätt de fått denna, och inte i själva urvalspoängen eller kombinationen av ämnen.

Fru talman! Av den debatt som förts om högskolereformen skulle man kanske kunnat tro att det finns en stor och samlad minoritet som yrkar avslag på förslaget som helhet. Det bör, tycker jag, för den allmänna debatt som väl kommer att fortgå även efter kammarens behandling av detta ärende understrykas att det inte förhåller sig på det sättet. Det är endast kommunisterna som från sina speciella utgångspunkter yrkat avslag på förslaget som helhet. I övrigt gäller reservationerna enskilda punkter i utskottsbetänkandet. Det innebär såvitt jag kan se att grunddragen i reformen accepteras av en bred majoritet i kammaren — även om man här och var tydligen känner behov av att försöka ge intryck av att man egentligen inte ansluter sig till förslaget. Denna förhållandevis breda uppslutning i riksdagen var kanske mer än vad man kunde förvänta när debatten om den ursprungliga U68 utredningen drog i gång. Det förändrade läget beror naturligtvis, som tidigare talare påpekat, i hög grad på de modifieringar och förändringar som skett i de ursprungliga förslagen på grundval av kritik och förslag från remissinstanser, från politiska partier och från andra håll. Den särskilda U 68-beredningen vidtog på en del punkter rätt omfattande förändringar i de ursprungliga förslagen, och sedan har i propositionen och särskilt under utskottsbehandlingen ytterligare förändringar skett. Detta är enligt min mening en rätt rimlig ordning, som litet oftare borde tillämpas även i andra frågor. Tyvärr framställs ju ofta ett utredningsförslag som något definitivt, och debatten låses vid detta förslag, även sedan det inte längre är aktuellt i alla delar. Något sådant har man väl kunnat observera även i den fråga det nu gäller. Många debattörer i press och annorstädes diskuterar fortfarande U 68:s ursprungliga förslag från positioner som man en gång för länge sedan intagit. Den karaktäristiken gäller för övrigt även en del av inläggen tidigare i dag. Det är inte min avsikt, fru talman, att anlägga synpunkter vare sig på U 68-debatten eller på det nu aktuella förslaget i alla detaljer. Utskottsförslaget har ju redan ventilerats länge i kammaren och med be tydande utförlighet. Rent allmänt vill jag säga att jag tycker att det är bra att vi får en reform av den högre utbildningen.

Högskolereformen fullföljer därmed de intentioner som legat till grund för reformeringen av den gamla realskolan och av det gamla gymnasiet, och det är också bra. Inom det nya högskolebegreppets ram kommer det att finnas ett stort utbud av utbildningar för skilda intressen bland ungdomar och yrkesgrupper. Men en av de viktigaste uppgifterna i det fortsatta utvecklingsarbetet blir onekligen trots detta att söka finna nya utbildningar och utbildningskombinationer som kan motsvara behovet inom nya yrkesroller i samhället. Samhället förändras, och vi måste ständigt försöka få fram utbildningsvägar som leder till jobb — och till meningsfulla och för utbildningen relevanta jobb. Den motsättning som man ibland försöker konstruera mellan yrkesutbildning och högskoleutbildning har jag aldrig riktigt begripit mig på. Universitetsutbildningen har ju alltid syftat till något yrke. Felet med en stor del av utbildningen under senare år har varit att den gett yrkesförberedelse för yrken där köerna av arbetssökande redan varit långa. De beslut som riksdagen nu kommer att ta löser ingalunda i ett slag de här antydda problemen. Men de bör kunna medverka till att minska dem på litet längre sikt. Det ges en institutionell ram inom vilken ett utvecklingsarbete bör kunna ske. Det finns andra värden i högskolestudierna än yrkesförberedelse, brukar man påpeka, och det är naturligtvis riktigt: kritisk skolning, problemlösning, allmänbildning. Men det råder, som jag ser det, ingen konflikt mellan dessa värden och kravet på att utbildningen också skall leda fram till en meningsfull sysselsättning eller till mera tillfredsställande insatser inom det jobb man redan har när man går in i utbildningen. Kommunisterna — och för resten en hel del av ungdomarna vid universiteten — gör det, tycker jag, otillåtet enkelt för sig när de påstår att syftet med högskolereformen är att anpassa högskolan till de stora kapitalintressenas behov. Oavsett om vi lever och verkar före eller efter den stora revolutionen kommer vi, tror jag, att vara intresserade av att vi kan använda den utbildning vi skaffat oss i något yrke. Inte ens i de socialistiska staterna lär man stå sig särskilt bra med enbart kunskaper i marxistisk teori. Särskilt från universitetshåll har man uttryckt farhågor för att högskolereformen skulle innebära försämrade villkor för forskningen och ett försvagat samband mellan grundutbildning och forskning. Så här efter åt kan man naturligtvis beklaga att dessa frågor inte genomlystes mera ingående parallellt med U 68-utredningens genomgång av den högre utbildningen. Forskningsfrågorna låg som bekant i huvudsak utanför U 68:s uppdrag. Inom U 68-beredningen tog vi fasta på den kritik som framförts och skisserade en rad förslag som var avsedda att bidra till en mera betryggande forskningsanknytning, som vi alltså ansåg vara väsentlig. En del av dessa förslag finns med i propositionen, och de har godtagits av utskottet. Jag skall här inte gå in på detaljerna. Det viktigaste och mest grundläggande av de förslag som har kommit med är, som jag ser det, ett principuttalande som riksdagen snart kommer att ställa sig bakom -— att det skall finnas ett samspel mellan forskning och all grundläggande högskoleutbildning. Det är ju i själva verket ett mycket vittgående principuttalande, inte minst med tanke på det vidgade högskolebegrepp som kommer att gälla i framtiden. Det kommer att krävas en betydande satsning för att man skall kunna leva upp till den angivna ambitionen, och en rad olika vägar måste prövas. Vi har i en motion från centern i anslutning till U 68-beredningens förslag angett en del åtgärder som vi menar bör genomföras. Men vi har dessutom ansett att hela denna fråga är av sådan omfattning och vikt att den bör utredas ytterligare. Vi har härvidlag haft utskottets öra. Utskottet har gått oss till mötes och uttalar enhälligt att en sådan översyn skall ske. Ett realiserande av det principuttalande som jag nyss berört är av vikt, inte bara för utbildningens inriktning och kvalitet utan också för forskningen, främst i två avseenden. Det bör innebära en vidgning av forskningsvolymen såsom helhet, och det kommer att betyda forskningsinsatser inom områden som hittills inte har beaktats i samma utsträckning som de som faller inom de traditionella universitetsämnenas ram. En fråga som har en viss beröring med det som jag här närmast uppehållit mig vid behandlas i reservationen 20, som jag har anslutit mig till. Det gäller frågan om befordringsgrunderna för universitetslektorer. En förutsättning för att på sikt säkerställa forskningssambandet är naturligtvis att i ökad utsträckning använda även universitetslektorer inom forskning och forskarutbildning och ge dem möjlighet till egen forskning. En konsekvens av detta är att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet bör tillmätas lika värde vid tillsättningen av universitetslektorer. Detta krävs i reservationen 20, som andra talare här i kammaren mer utförligt har motiverat och som jag, fru talman, ber att få yrka bifall till. Forskningspolitiken i övrigt får vi tillfälle att diskutera mer ingående så småningom i anknytning till förslag från ett par arbetande utredningar och i anslutning till den nya utredning som skall tillsättas enligt utskottets nu aktuella förslag. Avgörande för forskningsvolymen i stort är naturligtvis i första hand inte organisationen utan medelstilldelningen, den totala satsningen. Jag vill gärna ansluta mig till dem som tidigare i debatten helt allmänt har understrukit hur viktigt det är att vi i vårt land satsar på forskning såväl kvalitativt som kvantitativt. Forskningen är utan tvivel av avgörande betydelse för den totala välståndsutvecklingen. Det har i debatten om högskolereformen funnits de som sett ett hot mot forskningens frihet i förslagen om ny högskoleorganisation. Det inslaget i debatten har väl tynat bort numera. Jag skall inte kommentera det mer ingående. För mig är det självklart att forskarna själva skall välja sina objekt och sin metod. Samtidigt är det lika självklart att riksdagen genom anslagsbeviljning i dessa som i andra frågor måste tillerkännas rätten att göra den övergripande prioriteringen. En betydande del av den allmänna debatten kring högskolereformen har gällt den institutionella organisationen. U 68-beredningens förslag innebar härvidlag betydande förändringar i U 68-utredningens förslag. Propositionen har huvudsakligen följt beredningen. I ett avseende har utbildningsutskottet under sin behandling av dessa frågor tillgodosett krav som framförts i en motion från centern. Det gäller kravet på en mer flexibel organisation av linjenämnderna. Utskottet säger i sitt betänkande att denna fråga bör avgöras av de lokala utbildningsmyndigheterna, vilket bl.a. innebär att det sätt på vilket de s.k. avnämarintressena skall knytas till linjenämnderna kan komma att variera allteftersom man finner lämpligt. I övrigt har inte den lokala organisationen givit upphov till särskilt omfattande meningsbrytningar i utskottet och inte heller här i kammaren. Det innebär att U 68-beredningens och därmed propositionens förslag i sina grunddrag accepteras av alla, vilket är värt att notera med hänsyn till den debatt som tidigare förekommit på den här punkten. Enigheten har varit mindre i vad gäller den regionala organisationen. För mig, som tillhör majoriteten i utskottet i den här frågan, har det varit rätt naturligt att det bör finnas ett regionalt organ i var och en av de sex utbildningsregioner som landet delas in i. Det bör finnas ett regionalt organ som kan ta hand om en del frågor som under alla omständigheter måste avgöras av andra än enhetsstyrelserna på det lokala planet.

För vår del har vi menat att det är riktigt att ge det organ som alla tycks mena behövs status av styrelse. Därigenom blir det möjligt att lägga vissa beslutsfunktioner på detta organ. Regionstyrelserna kommer bl.a. att få viktiga uppgifter för samordning och vidareutveckling av utbildningsutbudet inom resp. regioner. Regionstyrelserna är avsedda att tilldelas uppgifter som annars skulle ligga centralt. De blir således instrument för en viss beslutsdecentralisering inom den högre utbildningen och kan också bli grunden för ytterligare decentralisering i framtiden, när vi fått erfarenhet av hur organisationen verkar. Vad gäller regionstyrelsernas sammansättning talar de uppgifter som styrelserna tilldelats och som jag här inte har berört med någon större utförlighet för att de allmänna intressena ges majoritet inom styrelserna. Hur dessa representanter för allmänintressena skall utses är något oklart i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag. Bl.a. hänvisar man där till länsstyrelserna — märk väl i den nya tappning som dessa kan komma att få om länsberedningens förslag genomförs — som valkorporationer för en del av regionstyrelsernas ledamöter. Det är en något märklig ordning att lita till organ vilkas utseende vi ännu inte med säkerhet vet något om. I övrigt vill regeringssidan att regeringen skall bestämma vilka som skall sitta i regionstyrelserna. I utskottet har moderaterna och folkpartiet anslutit sig till den linje som centerpartiet drivit i den här frågan. Den innebär att företrädarna för allmänintressena skall utses i enlighet med länsdemokratiska principer av landsting eller kommun utanför landsting. Det medför således att regionstyrelserna får fast politisk förankring ute i regionerna. Det medför också att vi får ett förhållandevis enkelt sätt att utse styrelsernas ledamöter. Jag ber, fru talman, att med vad jag sagt på den här punkten få yrka bifall till reservationen 17. Det bör kanske tilläggas att moderaternas och folkpartiets anslutning på den här punkten är villkorlig. Varken moderaterna eller folkpartiet vill ju ha någon regionstyrelse. I stället vill man ha samrådsorgan, som tydligen skall ha en ren tjänstemannasammansättning, alltså utan något politikerinslag. Det var kanske därför litet märkligt att höra speciellt herr Molins entusiastiska argumentation för centerns linje i den här frågan. Vad han sade var i övrigt bra på den punkten. I enhetsstyrelserna som skall ha hand om den mera direkta ledningen av högskolorna skall finnas ett minoritetsinslag av representanter för allmänna intressen. Även i vad gäller sättet att utse dessa menar vi från centern, till skillnad från regeringssidan, att berörda landsting och kommuner skall utgöra valkorporation. Det finns ju ingen rimlig anledning att gå omvägen över regeringen, när vi inom såväl kommuner som landsting har representativa demokratiska församlingar som kan fylla dessa funktioner. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall också till reservationen 18. De beslut som riksdagen snart kommer att fatta är i stor utsträckning ramoch principbeslut. Särskilt på den organisatoriska sidan lämnas i en hel del fall uppgiften att komma med förslag mera i detalj åt organisationskommittéer — en central och sex regionala. Jag har inget att erinra mot detta förraringssätt i och för sig. Det möjliggör att man i nära samverkan med de berörda vid universitet och högskolor kan f? fram en organisation som är anpassad efter de särskilda förhållandena på olika högskoleorter och inom olika regioner. Enligt propositionen skulle det emellertid vara regeringens sak att i flertalet fall ta ställning till organisationskommittéernas förslag, och det har vi från centerns sida inte ansett vara en rimlig ordning. Redan i samband med den ursprungliga U 68-utredningen framhöll jag i ett särskilt yttrande att de viktigaste bestämmelserna om högskolan borde sammanställas i en särskild högskolelag, antagen av riksdagen, och att högskolan således inte som hittills skulle regleras enbart i stadgor och förordningar utfärdade av regeringen. Jag upprepade detta krav inom U 68 beredningen. Det fick ingen resonans under vare sig första eller andra resan. Men inte minst för att säkerställa riksdagens beslutanderätt i grundläggande frågor är det viktigt att en sådan högskolelag kommer till stånd. Det är svårt att begripa varför vi just inom detta fält inte skulle ha en lag i botten som grund för riksdagens beslut och även som utgångspunkt för regeringens förordningsmakt. I propositionen har nu utlovats att riksdagen skall föreläggas förslag till högskolelag senast under våren 1977, och jag noterar naturligtvis detta med tillfredsställelse. Det är emellertid oklart vad denna högskolelag kommer att innefatta. Från centerns sida har vi i vår motion framhållit att det under alla omständigheter är rimligt att riksdagen i samband med att den behandlar högskolelagen också får ta ställning till viktiga organisatoriska frågor. Det gäller bl.a. sådana betydelsefulla ting som indelningen i högskoleenheter på de större högskoleorterna och i en del fall enhetsstyrelsernas sammansättning. Vi har fått gehör för detta krav i utskottet, och utskottet uttalar således att riksdagen skall ges möjlighet att ta ställning till principiellt viktiga delar av organisationskommitté ernas förslag. Det innebär att riksdagen på nytt, senast 1977, får möjlighet att värdera viktiga delar av högskolereformen. Detta är rimligt inte minst med hänsyn till karaktären av de beslut som riksdagen nu går att fatta och med hänsyn till den förhållandevis långa förberedelsetid som skall föregå genomförandet av högskolereformen. Jag skall, fru talman, avslutningsvis säga något om den s.k. totaldimensioneringsfrågan. Det är inte min avsikt att dra i gång en ny debatt på den här punkten. Frågan har behandlats ganska ingående. Särskilt i anförandena av herr Larsson i Staffanstorp och herr Alemyr har utskottsmajoritetens ställningstagande redovisats på ett klarläggande sätt. Jag skall bara helt kort motivera min anslutning till utskottsmajoritetens skrivning på den här punkten. De huvudsakliga skälen för mig har varit fyra. För det första är det föreslagna systemet ett ramplaneringssystem, som ger stor flexibilitet och stor frihet för de planerande myndigheterna. För det andra är det efterfrågan på de olika orterna och på olika utbildningar som skall vara avgörande för fördelningen av och disponeringen av medlen. För det tredje ger systemet de lokala myndigheterna ett avgörande inflytande över medelsanvändningen. Beslutet innebär ju mycket långtgående decentralisering av medelsdispositionen, vilket är ett värde i sig och vilket dessutom universitet och högskolor krävt i årtionden. För det fjärde har planeringstalen satts så högt att det inte finns någon rimlig anledning att anta att studerande kommer att avvisas under över skådlig framtid med de utvecklingstendenser som nu finns vid universiteten. Det är således inte korrekt att — som man av propagandistiska skäl fortfarande gör från en del håll, även här i kammaren — tala om ett spärrsystem. Tvärtom torde det i många utbildningar vara i samhällets intresse att bedriva en positiv rekrytering för att tillnärmelsevis kunna fylla det antal platser som anges. Det är inte heller till gagn för samhällsutvecklingen vare sig med höga toppar eller djupa dalar i tillströmningen till högskolan. Jag för min del har litet svårt att se var de avgörande gränserna i den här frågan går mellan utskottsmajoritet och reservanter. Jag har också litet svårt att förstå den bitvis något upphetsade debatten. Även reservanterna anser uppenbarligen att det är statsmakterna som skall bestämma anslagsramen för verksamheten vid universitet och högskolor. De säger inte mycket om det, men jag utgår från att reservanterna inte har något emot en betydande frihet för de lokala myndigheterna vid medelsdispositionen. De planeringstal som skall ligga till grund för planeringen har för övrigt accepterats av utskottet som helhet, även av reservanterna.

Fru talman! Vid Göteborgs universitet saknas möjlighet att studera juridik. Trots detta läser varje termin mellan 300 och 400 personer juridik i Göteborg. Det sker vid Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Stiftelsen är fristående i förhållande till universitetet. Kurserna är inte statsunderstödda utan finansieras genom avgifter från de studerande. Dessa juris studerande, som inte äger rätt att uppbära studiemedel, är inskrivna vid Lunds universitet men studerar och tenterar i Göteborg. Undervisningen bedrivs i huvudsak av professorer och andra lärare från Lund. Denna kursverksamhet började i liten skala läsåret 1967/68 med kurser i ett fåtal juridiska ämnen. Kursutbudet har under årens lopp vidgats så att det fr.o.m. 1971 är möjligt att avlägga juris kandidatexamen efter studier enbart i Göteborg. På västkusten har det mycket länge funnits önskemål om en juridisk fakultet i Göteborg. Redan i början av 1960-talet gjordes en framställning till Kungl. Maj:t om inrättande av en sådan fakultet. De juridiska fakulteterna i Uppsala, Lund och Stockholm och universitetskanslern uttalade sitt gillande över förslaget. Någon juridisk fakultet fick vi emellertid inte den gången — det var 1963 — och motiveringen var att frågan ”torde kräva ytterligare allvarliga överväganden”. Också under flera följande år fick liknande motioner samma kyliga mottagande. Efter alla bakslag i riksdagen tog göteborgarna saken i egna händer, och juridikundervisningen började byggas ut genom Kursverksamhetens försorg, som jag nyss redogjort för. 1971 komplicerades situationen för de juris studerande i Göteborg. De fick då besked om att studiemedel inte längre skulle utgå till dem. Sedan dess går alltså de juris studerande i Göteborg miste om den förmånen. I riksdagen angavs som skäl för en sådan åtgärd bl.a. att det är riksdag och regering som beslutar om lokalisering av högre utbildning och att studiestöd inte kan få användas för okontrollerad lokalisering av den högre utbildningen på enskilt initiativ. I motion 1387 har jag begärt att riksdagen skall besluta att en juridisk linje skall inrättas vid Göteborgs universitet. Nu svarar utskottet på s. 70 att frågor av detta slag i ett inledningsskede bör prövas samlat av organisationskommittéerna och att riksdagen inte bör göra något uttalande i enskilda utbyggnadsfrågor. Enligt mitt sätt att se befinner sig de 300-400 juris studerandena i Göteborg i ett märkligt ekorrhjul. De kan enligt ett besked inte få några studiemedel innan riksdagen beslutar om lokalisering av den juridiska undervisningen och enligt ett annat besked skall riksdagen inte uttala sig om lokaliseringen. Skall då aldrig dessa studerande få någon rätsida på sina förhållanden? Någon juristutbildning skall uppenbarligen inte komma till stånd, och några studiemedel skall de inte heller få. Kan vi verkligen låta sådana förhållanden fortgå år efter år utan att ingripa? Ett cyniskt svar skulle vara att ingen har bett dem att läsa juridik i Göteborg, men många av dem har yrkesarbete vid sidan av sina studier, och andra är av familjeskäl bundna till Göteborg. I vart fall gör många av dem stora ekonomiska uppoffringar och lever under fem års studietid på en standard som betydligt understiger en vanlig universitetsstuderandes. Efter avlagd examen kommer dock allas yrkesverksamhet samhället till godo. Det är naturligtvis inte enbart omtanken om dem som år efter år läser juridik i Göteborg som gör att jag anser att förhållandena måste ändras. Det är anmärkningsvärt att man i en halvmiljonstad som Göteborg saknar möjligheter till reguljära universitetsstudier i juridik och att juris studerande från hela västra Sverige måste söka sig långt bort från hemorten för att komma till en juridisk fakultet. ; En stilla jämförelse kan göras med Stockholm och förhållandena på ostkusten, där det finns två juridiska fakultetsorter på ett inbördes avstånd av 7 mil att välja mellan. Genom att den juristutbildning som nu bedrivs i Göteborg är avgiftsbelagd och inte berättigar till studiemedel är det i huvudsak redan yrkesverksamma personer eller ungdomar som eljest har egna inkomster eller vars föräldrar förmår bidra till studiekostnaderna som kan läsa i Göteborg. Alla övriga ungdomar utestängs från undervisningen, och det medför att rekryteringen inte blir tillräckligt allsidig. Västkustens behov av jurister är stort. Där finns — förutom hovrätt, kammarrätt, flera tingsrätter, länsstyrelser och stora kommunala förvaltningar — också rederinäringen och andra företag med inriktning på sjöfart och internationell verksamhet. Göteborg är redan nu centrum för sjörättsforskning. All doktorandutbildning i sjörätt sker i Göteborg. Också forskning i marknadsrätt, beskattningsrätt och transporträtt är koncentrerad dit. Där finns alltså redan en utmärkt grund att bygga en juridisk undervisning på. Mina synpunkter har tyvärr inte vunnit utskottets förståelse, och jag ämnar i dag inte framställa något yrkande.

Fru talman! I motion 1870 av fröken Hörlén och mig begärs att riksdagen beslutar att även vidareutbildningen av sjuksköterskor skall ingå i ett centralt antagningsförfarande. Mot bakgrund av bristen på vidareutbildade sjuksköterskor och den omständigheten att man, trots den mängd av ansökningar som inkommit till vidareutbildningskurserna, ännu inte lyckats anordna samtliga kurser som riksdagen beslutat om har jag här i riksdagen flera gånger aktualiserat frågan om ett annat antagningsförfarande. I mina debatter med våra utbildningsministrar och senast i en interpellationsdebatt med statsrådet Lena Hjelm-Wallén har det hänvisats till att en eventuell förändring av förfarandet vid antagning till sjuksköterskeutbildning bör anstå i avvaktan på proposition med anledning av U 68. Tidigare har frågan bollats mellan SÖ och Landstingsförbundet. Ingen av dem har velat ta ställning för en eventuell omläggning till vare sig ett kösystem eller en central intagning, även det i väntan på U 68. Nu finns det inget förslag i propositionen 9, trots att man föreslår ett centralt antagningssystem för en lång rad av utbildningslinjer i anslutning till kompetenskommitténs betänkande. Sjuksköterskorna sätts alltjämt på undantag. Det är ett rättvisekrav att sjuksköterskor behandlas på samma sätt som andra som söker till en viss utbildning. I Rapport i TV häromkvällen gav man några siffror. Man sade att det i år har inkommit 18 500 ansökningar till sjuksköterskeutbildning, 3 500 sökande har antagits, 10 000 sjuksköterskor saknas. Det var ganska allvarliga siffror. De gällde naturligtvis inte bara vidareutbildning, utan man tog väl både grundutbildningen och vidareutbildningen, antar jag. Statistiska centralbyrån gav i ett pressmeddelande den 30 april följande uppgifter för våren 1974. Till I 273 utbildningsplatser för vidareutbildning av sjuksköterskor inkom 6 795 ansökningar. Flera sökande har dock förmodligen lämnat mer än en ansökan, stod det i meddelandet. Med det intagningsförfarande vi har vet man alltså inte ens hur många grundutbildade som sökt vidareutbildning. Något rättvist förfarande vid intagningen har inte kunnat förevara. Alldeles nyss fick jag några nya siffror om antalet disponibla elevplatser inom vidareutbildningen för sjuksköterskor våren 1975. Det finns 2 613 platser, och antalet antagna elever är 2498. De planerade utbildningsplatserna har alltså inte heller i år blivit fyllda. Statistiken för 1974 visar att det då var kurserna i medicinsk och kirurgisk sjukvård och i psykiatrisk vård som i första hand inte fylldes. Vilka kurser det är som i år inte har blivit fyllda har jag ännu inte kunnat få någon uppgift om. Det finns många problem när det gäller bristen på sjuksköterskor, och naturligtvis kan inte utbildningsutskottet lösa sådana problem som att bland sjuksköterskorna ett större antal utbildade lämnar sina platser än inom någon annan yrkeskår, eller att man just nu har en annonskampanj för att få semestervikarier som måste vara sårande för yrkeskategorin i och för sig. De problemen får lösas på annat håll. Men att se till att intagningsförfarandet blir rättvist och ger möjlighet till att de platser som finns tillgängliga fylls, det ansvaret tillkommer utbildningsutskottet. Nu säger utskottet: ”Av propositionen framgår att det skall tillkallas en särskild arbetsgrupp för frågor om central intagning m.m. Enligt utskottets uppfattning bör de aktualiserade intagningsfrågorna beträffande vidareutbildning av sjuksköterskor och utbildning av arbetsterapeuter övervägas av den nämnda arbetsgruppen.” Frågan faller härigenom framåt, det skall jag erkänna. Men för min del anser jag att utskottet omedelbart hade kunnat förorda ett nytt intagningsförfarande. Nu får jag i stället vädja: arbeta snabbt! Varje medel som kan leda till att fler sjuksköterskor kan utbildas måste prövas. Ett annat intagningsförfarande är ett medel. Fru talman! Jag har inget annat yrkande när det gäller denna fråga än utskottets skrivning.